Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för dessa kompletterande synpunkter. Justitieministern nämner att utredningen har kommit med en hel del förslag. Det är jag medveten om, vilket jag också framhöll. Det som oroar mig är bara vilka resultat förslagen kommer att avsätta. Hur blir uppföljningen? Det är ju lika angeläget att förslagen följs upp, som det var att de lades fram. Justitieministern säger att han inte kan svara i dag. Vi får se hur det ser ut, när vi kommer längre fram. Ja, jag kan ha förståelse för synpunkten i och för sig, men det är ändå bara fyra månader till den 1 april. Jag fick inte något svar på frågan hur justitieministern ser på möjligheterna att ge avtalsverket kompletterande förhandlingsfullmakt, för att klara ut de frågor som utredningen tagit upp och som naturligtvis bör och kan tas upp även under löpande avtalsperiod. De frågorna är i detta sammanhang väldigt viktiga. För varje dag som går blir risken större att man hamnar i samma situation som nu, och att man får en ny period utan att sådant som kunde ha klarats av har blivit klart. Justitieminister Geijer anför vidare att man inte kan jämföra denna kommendering med utflyttning av statliga verk. Nej, det kan man självfallet inte göra till alla delar, men det är ändå ett relativt stort ingrepp i både enskilda människors och familjers förhållande att poliser för tre månader kommenderas till Stockholm utan att ha de situationer klara för sig som de hamnar i. Jag vill gärna omvittna vad jag hört, nämligen att de poliser som kommenderats till Stockholm har blivit väl mottagna och att det kollegiala förhållandet är bra mellan dem som arbetar här och dem som kommit hit. Men hemresefrågorna m.m. var ändå oklara när de flyttade hit, och det är sådant som man kan jämföra i viss utsträckning med situationen vid utflyttning från Stockholm. Slutligen bara en annan fråga som också är viktig, och det är den fortsatta utbildningspolitiken när det gäller polismännen. Det systemet som nu införs gör det är vi ju medvetna om allesamman att Poliskåren inte tillförs några nya polismän genom att man skall ha en tvåårig praktiktjänstgöring efter utbildningen. Men fi Vilka förutsättningar bedömer justitieministern att det finns för att utvidga utbildningsmöjligheterna? Mot bakgrunden av nuvarande förhållanden är det uppenbart att vi kommer in på 1980-talet innan man kan åstadkomma en förbättring av polissituationen i vårt land — om vi inte får en helt ny mentalitet bland människorna; det vore naturligtvis bättre, om vi kunde åstadkomma det. Det tar alltför lång tid innan man kan lösa de här frågorna om man inte relativt snabbt kan vidga utbildningskapaciteten.

Det uppdraget kommer vi att ge avtalsverket före jul. Vissa andra av förslagen är förmodligen möjliga att genomföra direkt genom förslag från departementets sida. Därmed har alltså herr Ekinge kanske fått klart för sig att vi verkligen inte bara ligger på utredningsmannens förslag utan att prövningen därav är i full gång. Det är klart att för dem som blev kommenderade till Stockholm och som inte anmälde sig frivilligt — och det var väl majoriteten som inte gjorde det — har det uppstått vissa olägenheter. Det var vissa frågor som inte kunde lösas före den tidpunkt då de skulle komma till Stockholm. Men de frågorna blev mycket snabbt lösta sedan vederbörande kommit hit. Dit hör just den fråga som herr Ekinge tog upp, nämligen deras rätt till ersättning för hemresor. Det problemet löstes i enlighet med det förslag som man, om jag minns rätt, från polisens sida hade framlagt. Till slut har herr Ekinge här tagit upp utbildningspolitiken. Jag var litet grand tveksam om vad herr Ekinge syftade på här, men jag förstår nu att det är inte så mycket fråga om innehållet i polisutbildningen utan mera fråga om hur man skall kunna öka rekryteringen. Där är det ju så att polisskolorna har i dag en utbildningskapacitet, alltså en möjlighet att ta emot elever, som är större än vad som har kunnat täckas genom rekryteringen. Det är ju i första hand ett problem för rikspolisstyrelsen, men även för oss naturligtvis, att söka få fram en sådan information att vi skall kunna få den utbildningskapaciteten fylld. Vi vill gärna ha den fylld, men som jag nämnde i interpellationssvaret har det varit dåligt ganska länge. Det har varit svårt att få tillräckligt antal ansökningar till polisskolorna. Under hösten har emellertid situationen ljusnat, och man kan bara hoppas att vi med fortsatta ansträngningar skall kunna fylla utbildningskapaciteten.

Herr talman! Herr Henmark har frågat mig om jag anser att de uppkomna konsekvenserna av att bestämmelserna i brottsbalken och tryckfrihetsförordningen om sårande av tukt och sedlighet har upphävts är acceptabla samt, om så inte är fallet, vilka åtgärder som jag avser att vidta för att mildra eller eliminera följderna. De lagändringar som herr Henmark åsyftar innebar att förbud infördes mot skyltning eller liknande förfarande med pornografisk bild. I övrigt ansågs att den som vill ta del av pornografi själv får bestämma däröver. Bestämmelserna om sårande av tukt och sedlighet upphävdes därför. Det tycks vara en spridd uppfattning att den prostitution som för närvarande förekommer i anslutning till en del s.k. sexklubbar och poseringsateljéer liksom de annonser om dessa etablissemangs verksamhet som vi i dag konfronteras med i vissa tidningar utgör ett direkt resultat av de genomförda lagändringarna. Men så torde inte vara fallet. Möjligheterna att komma till rätta med prostitution genom straffrättsliga ingripanden har inte påverkats av denna reform, Den bärande tanken bakom reformen var att en vidsträckt yttrandefrihet är nödvändig för en väl fungerande opinionsbildning och debatt i samhällsoch kulturfrågor. I motiven påpekades vidare att den allmänna debatten på olika samhällsområden i våra dagar förs med avsevärt större öppenhet än tidigare och att detta inte minst gäller vad som hör till sexuallivets område, Ett resultat av denna utveckling som man hade kunnat konstatera var bl.a. en påtaglig förskjutning i den allmänna uppfattningen om vad som skulle anses såra tukt och sedlighet. Denna ändrade inställning hade inte minst kommit till uttryck i rättstillämpningen, framför allt i vissa tryckfrihetsmål. Gränserna för yttrandefriheten hade i flera underrätters praxis förskjutits så långt att man när det gällde tryckta skrifter kunde ifrågasätta om de aktuella straffbestämmelserna längre tillgodosåg något meningsfyllt ändamål. Det kan mot bakgrund av nämnda förhållanden med fog påstås att de annonser om sexklubbar och poseringsateljéer som nu finns införda i en del dagliga tidningar av domstolarna inte skulle ha ansetts oförenliga med de upphävda bestämmelserna. Ett stöd för denna uppfattning får man, om man jämför dessa annonser med det bildoch. textmaterial som förekom i vissa andra publikationer under den tid då de upphävda bestämmelserna fortfarande var i kraft. Jag menar därför att de genomförda lagändringarna i detta avseende endast var en anpassning till den utveckling som hade ägt rum. Men jag vill också framhålla att riksdagens beslut innebar en skärpning av attityden till pornografin genom att förbud infördes mot skyltning och annat liknande förfarande med pornografiska alster. Syftet härmed var att motverka att en person mot sin vilja tvingas att konfronteras med sådant som kan uppfattas som sedlighetssårande eller stötande för anständighetskänslan. Det kan måhända sägas att en del inslag i den verksamhet med scenframträdanden och filmförevisningar som sexklubbar och poseringsateljéer erbjuder sin publik är av den arten att de skulle ha kunnat föranleda ansvar för sårande av tukt och sedlighet. Det torde å andra sidan även kunna förutsättas att många av dessa föreställningar inte framstår som mer anstötliga än vissa företeelser av motsvarande slag, som fick passera opåtalade före lagändringen. Någon helt säker vägledning beträffande vilka företeelser som i dag skulle anses straffbara enligt de upphävda bestämmelserna kan inte vinnas från tidigare rättspraxis, eftersom erfarenheten har visat att utvecklingen i rättspraxis på detta område fortlöpande har gått mot en ökad tolerans. Det finns även anledning framhålla att den publik som besöker sexklubbar och poseringsateljéer inte är okunnig om karaktären av de föreställningar eller framträdanden som den får bevittna. Av vad jag nu har sagt framgår att det inte kan förutsättas, att den nyetablering i branschen som vi senare har kunnat konstatera skulle ha Vad jag nu har sagt innebär inte att jag anser att de rådande förhållandena är i alla avseenden godtagbara. Vid behandlingen av förslaget till upphävande av bestämmelsen om sårande av tukt och sedlighet uttalade lagrådet farhågor för att vissa nöjesföretag skulle komma att anordna förevisningar av grova perversiteter, våldshandlingar o.d. Lagrådet föreslog därför att i allmänna ordningsstadgan skulle införas ett förbud mot sådana föreställningar. Regeringen var inte då beredd att biträda lagrådets förslag men uttalade, att frågan skulle tas upp till förnyad prövning om lagrådets farhågor besannades. Jag anser nu att så bör ske. Lagrådets förslag övervägs för närvarande i justitiedepartementet. Slutligen vill jag framhålla att det under senare tid har blivit alltmer uppenbart att den verksamhet som bedrivs av en del sexklubbar och poseringsateljéer även innefattar prostitution och koppleri. Myndigheterna har därför ägnat dessa klubbar och ateljéer en allt intensivare uppmärksamhet. Antalet polisingripanden mot sexklubbar har under det gångna året varit betydande. Resultatet av dessa åtgärder återspeglas i ett väsentligt ökat antal domstolsavgöranden, varigenom innehavare av sexklubbar fällts till ansvar för koppleri eller grovt koppleri och i många fall ådömts mycket kännbara frihetsstraff.

Herr talman! Anledningen till den här interpellationen är det läge som vi är i just nu. Det har under den senare tiden skapats väldigt många sexklubbar och poseringsateljéer. Ett stort antal människor är engagerade i den verksamheten. Av reportage att döma omsätts där mycket stora summor, och där pågår en verksamhet som säkert i många fall är brottslig. Det kanske mest vemodiga är att ett så stort antal människor säljer sig till en livsförnedrande verksamhet och lider under detta på ett sådant sätt att de måste söka sig någon stimulans. De blir i stor utsträckning hemfallna åt både spritanvändning och narkotikaanvändning. Det har gjorts kontroller som visat att mellan 80 och 90 procent av dessa människor är socialfall. Denna utveckling kan ju inte bara bero på att man har skapat sådana här klubbar och ateljéer, utan det har framför allt varit den reklam som görs för att få folk dit. Detta har gjort att jag ställt min fråga. Herr justitieministern, vilken jag tackar för svaret, har mycket sant uttalat att de bestämmelser som tidigare gällde om sårande av tukt och sedlighet är upphävda. I det sammanhanget kanske det bör påminnas om att den utredning som föregick propositionen föreslog att det skulle finnas åtminstone en yttersta gräns. Men denna yttersta gräns kom inte med när propositionen skrevs. Justitieministern säger att det tycks vara en spridd uppfattning att den prostitution och den annonsering som förekommer skulle vara ett direkt resultat av de genomförda lagändringarna. Jag vill bekräfta att så är fallet. Jag tror att det inte bara är en spridd utan en mycket allmän åsikt att genom beslutet i riksdagen släpptes denna verksamhet lös på ett alldeles särskilt sätt. Nu försöker justitieministern på ett par tre sidor förklara att så är det nog inte i verkligheten. Som jag sade förut, är det en allmän uppfattning att så är fallet, och jag tror att man har anledning att ta hänsyn till den mening som människor här har. Det sägs också i svaret att denna begränsning i yttrandefriheten upphävdes för att man skulle få en väl fungerande opinionsbildning och debatt i samhällsoch kulturfrågor. Jag har väldigt svårt att förstå att möjligheten att få en väl fungerande opinionsbildning och en debatt i sam hällsoch kulturfrågor skulle påverkas väsentligt och i rätt riktning av att man tillåter uttryck som sårar tukt och sedlighet. Vi ställer väl något högre krav på en opinionsbildning och på en debatt än att den skulle så att säga betingas av att gränserna förskjutits när det gäller användningen av uttryck som sårar tukt och sedlighet. Jag tror att många människor i dag är oroade över den här utvecklingen. Jag läste i tidningen att statsministern, när han nyligen framträdde i en kyrka i en av Stockholms utkanter, hade sagt att utvecklingen är oroväckande; han ansåg att pressen borde försöka lvsanera sig. Det är nog en riktig synpunkt, och vissa initiativ har säkert tagits för att sanera pressen. Justitieministern talar också glädjande nog om att han icke i alla avseenden kan godta de förhållanden som nu råder. Jag tackar för det medgivandet. Om jag inte minns fel var det justitieministerns egen statssekreterare som häromsistens i ett uttalande sade att man kunde tänka sig att helt enkelt förbjuda den här annonseringen liksom man förbjuder reklam för exempelvis sprit och narkotika. Jag har funderat över de olika förslag som har framlagts för att tillgodose de önskemål som ligger bakom min interpellation, och jag vill ta upp en aspekt. När det gäller brottsbekämpning säger man i regel ungefär så här: Vi skall inte i första hand bara tänka på att bekämpa ett brott utan vi skall försöka att nå va rötterna och angripa förutsättningarna för brottet. Då statsministern säger att pressen bör sanera sig själv och då justitieministern säger att vi kanske får införa en ändring i ordnings stadgan så att vi förbjuder viss verksamhet som nu tycks finnas i så stor utsträckning, går man enligt min mening på det fullbordade brottet och försöker bekämpa det. Egentligen skulle man se efter vad bakgrunden är till att vi har fått dessa poseringsateljéer och sexklubbar. Det är lättast att säga att det är fel på samhället, så säger många. Men i det här fallet är orsaken enligt min mening i mycket stor utsträckning den propaganda som tillåts. En redaktör erkänner att hans tidning under ett år hade en inkomst på 1,5 miljoner kronor på annonser av den här typen; det kan finnas amtidigt säger han att ndra tidningar som har ännu större inkomster. Jag har för min del inga bestämda siffror, men jag måste tro på de uppgifter redaktör lämnar om sin egen tidning. De som annonserar för sådana belopp inte bara i en utan kanske i flera tidningar måste naturligtvis som resultat av annonseringen få in inte enbart annonskostnaderna utan även betydande summor därutöver; de har ju även andra kostnader. Jag tycker att det finns anledning att direkt angripa denna reklam och stoppa den för att försöka begränsa omfattningen av verksamheten. Nu kanske någon säger att det är underligt att en liberal man vill införa förbud. Ja, jag är en stor vän av liberalismen som ju innebär frihet Men jag har också lärt mig och jag har blivit alltmer befäst i övertygelsen att det är riktigt — att den rätta friheten inte är vilken frihet som helst. Den är frihet under ansvar, frihet med gränser; i annat fall kan friheten ta död på sig själv. Och jag tycker att det i detta fall är statsmakterna som måste fastställa gränserna och säga att inom dessa gränser bör det finnas frihet att verka och att skaffa sig de nöjen man vill ha. Men gränserna måste fastställas, och det är dem jag saknar i dag. Jag saknar också bestämda ståndpunkter i justitieministerns svar.

I vilka avseenden anser justitieministern att denna verksamhet är godtagbar? Inte ”i alla avseenden”, säger justieministern. Är annonseringen godtagbar? Kan vi lämna den åt dess öde? Är det godtagbart att man får fånga in i sina garn nya unga människor för denna verksamhet? Eller finns det anledning att nu sätta stopp och säga: Detta är inte godtagbart; vi måste sätta en gräns och vidta åtgärder för att sanera verksamheten och om möjligt eliminera de skador som redan har uppstått Herr talman! Jag vill ännu en gång tacka för de positiva tankar som uttrycks i svaret ty sådana saknas inte. Jag är också tacksam för den utredning som har gjorts, även om jag inte kan dela meningen att den här utvecklingen beror på den allmänna utvecklingen. Justitieministern bor ju i storstaden och känner kanske mest till storstadsbons sätt att tänka och handla. Men jag är från landsbygden, och jag kan sä att där är vi inte så avancerade; där ryser man inför dessa tendenser i utvecklingen och skulle vilja hålla den på en något högre nivå. Där är det säkerligen ingen som tycker att den nutida annonseringen är i stil med den utveckling som vi önskar i samhället.

Herr talman! Med glädje noterar jag att justitieministern i svaret till herr Henmark säger att han vill pröva möjligheterna av ett förverkligande av lagrådets förslag på sin tid. Anledningen till detta skulle vara att han finner förhållandena icke i alla avseenden godtagbara. Det är med särskild tillfredsställelse man hör detta när man erinrar sig att då den nya lagen antogs av riksdagen på förslag av regeringen Palme varnade moderaterna för konsekvenserna. De utvecklade sina tankegångar i en särskild reservation, i vilken de framhöll att den nya lagen kunde ge upphov till sådant som offentliga föreställningar, där betalande publik fick bli åskåda vittne till sadistiska scener, till våldsscener, till offentliga samlag. Vad man än må säga om dessa farhågor — de var inte överdrivna, de var tilltagna i underkant. När lagen antogs erinrade moderata representanter också om vad lagrådet hade föreslagit, nämligen en särskild bestämmelse i ordningsstadgan som skulle omöjliggöra sådana här föreställningar. I höstremissdebatten för några veckor sedan tillät jag mig att åberopa ett uttalande av justitieminister Geijer, att om förhållandena utvecklade sig i ogynnsam riktning skulle lagrådets förslag underkastas förnyad prövning. Jag frågade om inte tiden var inne för en sådan prövning nu. Svaret kom inte under remissdebatten, men i dag har det kommit. Justitieministern har nu anslutit sig till moderata samlingspartiets åsikt att man bör pröva lagrådets förslag. Sedan får man se om det går att genomföra, men det är en annan sak. Att vi har kommit så långt tycker jag ändå är ett framsteg, och det tackar jag justitieministern för. Däremot tar jag med samma skepsis som tidigare del av övriga avsnitt av justitieministerns svar. Det är en genomgående tendens i det att den nya lagstiftningen egentligen inte har gjort vare sig till eller från, att det har blivit så illa som det är även utan den nya lagen. Det är alldeles groteskt att påstå något sådant. Justitieministern säger att vi kanske hade fått samma annonser utan lagen som vi har nu. Han kan bara slå upp dagstidningarna av i dag och för tre år sedan, så finner han att nytillskotten är avsevärda. Vad som då fanns i tidningarna var ingenting mot vad som finns där i dag. Även om det, som han påpekar, fanns periodiska publikationer som hade märkliga annonser, var det inte alls samma tyngd över dessa annonser som över annonser som införs i tidningar med hundratusentals exemplar i upplaga som sprids till var och en, till ungdomar och andra. Hela denna diskussion om föreställningarna och annonserna förefaller mig betänkligt påminna om den gamla diskussionen om grisen och trikinen, förd i litterära sammanhang icke minst senast av Svenska akademiens sekreterare Karl Ragnar Gierow. Det är faktiskt icke trikinen som har ansvaret för grisen. Det är grisen som har ansvaret för trikinen. Utan föreställningar blir det inga annonser om föreställningar — så enkelt är det. Stoppar man föreställningarna, stoppar man därmed också annonseringen. Det är lättfattligt, tycker jag. Och då behövs inte diskussionen om hur man skall göra med annonseringen, då löser sig det hela på helt annat sätt. Justitieministern gör gällande att den nya lagen i ett avseende rent av skulle innebära en viss skärpning. Detta är närmast utmanande. Formellt kan han synas ha rätt, men har någon sett att den offentliga skyltningen av ifrågavarande alster har minskat? Ingalunda. Beror det på att åklagarna icke ingriper? Kanske delvis, men man kan förstå att en del åklagare icke ingriper när så mycket värre ting försiggår opåtalt och lagligen vid sidan. Det är naturligtvis en av förklaringarna. Regeringen Palme och justitieminister Geijer kan icke komma ifrån sitt ansvar för det läge som råder, ett djupt otillfredsställande läge med som herr Henmark har påpekat — skadeverkningar för unga människor av kanske bestående natur. Regeringen Palme och justitieministern har sitt ansvar för företeelser i Sverige som är djupt ovärdiga ett kulturland och som torde sakna motstycke i flertalet civiliserade länder med något så när jämförliga förhållanden i övrigt. Jag har för min del aldrig annat än i vissa svenska dagstidningar sett t.ex. annonser för bordellverksamhet. Det har icke förekommit utomlands, såvitt jag vet, i varje fall inte i offentliga tidningar. Om justitieministern nu tar ett steg i rätt riktning och gör ett litet medgivande så är detta välkommet. Men det upphäver ju inte skulden för det andra, för det större. Den upphävs icke heller av några deklarationer i kyrkor eller i andra sammanhang av regeringsmedlemmar

Herr talman! Jag kan helt instämma med de båda föregående talarna i det här ämnet. Det finns uppenbarligen en ambivalens i justitieministerns svar. Å ena sidan vill Ni göra gällande att det inte är något samband mellan den nya, liberala lagstiftningen på detta område och de företeelser som vi här diskuterar. Å andra sidan säger Ni att nu måste någonting göras och instämmer uppenbarligen med lagrådet och även med departementschefen vid det tillfället då lagrevisionen antogs.

Det är alltså en klar koppling mellan den nya lagen och de nya företeelserna i samhället. Det tycker jag inte man skall förtiga det hedrar en inte. Jag förstår att man som politiker aldrig får göra fel, och det är naturligtvis särskilt försmädligt att så göra när man dessutom är statsråd. Men jag tycker nog att det vore renhårigare att säga att här gjorde vi fel, och nu vill vi rätta till det. De andra talarna har så övertygande motiverat sina påståenden. Uppenbarligen öppnade man några slussar 1970, och det vore väl underligt om inte vattnet skulle strömma igenom när man öppnar slussar. Lagstiftningen anpassar sig undan för undan efter de nya tänkesätten, säger justitieministern. Ja, följer lagstiftningen med på det sättet, så kommer också övertrampen undan för undan att få nya avstamp. Det är allvarligt, tycker jag, att i sådana här principfrågor låta lagstiftningen ledas av förhandenvarande förhållande. Nu hälsar naturligtvis också jag med tillfredsställelse att regeringen ämnar ta sig samman. Men vad tänker man göra? Jag tycker det är litet allvarligt att man åberopar lagrådet, eftersom lagrådet ju vill att det i ordningsstadgans 218 skall införas ett förbud, riktat mot sådana offentliga tillställningar vi diskuterat. Hade det skett den gången lagstiftningen togs, så hade man måhända kunnat stävja en del företeelser, men nu tror jag att det är för sent. Jag tror att man måste ta ett mycket kraftfullare grepp, inse att man hade fel och göra en förnyad översyn av tryckfrihetslagstiftningen vad avser sårande av tukt och sedlighet.

Herr talman! Först vill jag svara alla tre herrarna när det gäller frågan i vad mån den utveckling som har pågått skulle ha lett till samma resultat på flera områden som vi har i dag, oavsett om vi gjort denna lagändring eller ej. Herr Henmark sade att det är en mycket spridd uppfattning att borttagandet av bestämmelsen om sårande av tukt och sedlighet är orsaken till den vidare utvecklingen av dessa sexklubbar och poseringsateljéer. Det är möjligt att det är en spridd uppfattning i vissa kretsar, men jag hoppas att alla tre herrarna, om ni vill läsa igenom vad som är sagt i interpellationssvaret, ändå skall finna att det är i stort sett felaktigt att göra gällande att det förhåller sig på detta sätt. Den allmänna utveckling som pågått i samhället på detta område kan ju inte ha undgått er, liksom inte heller den praxis som domstolarna i många städer, och särskilt kanske i stora städer, har tillämpat. Detta speglar ändå hur människorna uppfattar hithörande frågor. Det är ju inte vilka personer som helst som sitter i domstolarna, och man kan väl säga att de inte företräder de mest avancerade kretsarna på detta område utan att de speglar en mera bred uppfattning. Herr Henmark kom sedan in på vad statsministern hade sagt om en del av annonseringen i pressen och att han uttalat förhoppningen att det skulle ske en självsanering, liksom det påpekades att statssekreteraren i justitiedepartementet hade gjort vissa uttalanden. Här kunde herr Henmark ha tillfogat — men jag kan ju inte begära att herr Henmark skall följa riksdagsarbetet så noga — att jag nyligen har svarat på en enkel fråga om huruvida det fanns någon avsikt att göra ändringar i tryckfrihetsförordningen. Jag gav i mitt svar uttryck åt att vi följer utvecklingen i tidningarna men att vi hyser förhoppningen att det i första hand skall kunna bli en självsanering, så att vi inte behöver överväga en lagstiftning. Och jag kan säga att denna maning har inte förklingat ohörd.

Detta arbete pågår alltså, och vi får väl vänta något och se vad det blir för resultat. Det tyder ju i alla fall på att man inom pressen är mycket observant på hur människorna har uppfattat denna annonsering. Vidare säger herr Henmark att en del av denna verksamhet i många fall innebär ett nedbrytande andligt och fysiskt av de människor som utnyttjas. Men, herr Henmark, när det gäller den sida av verksamheten där det förekommer koppleri är det ju som jag har sagt i mitt interpellationssvar — så att vi har vår lagstiftning ograverad och vi har alltså möjligheter att ingripa i de fall då det sker ett förledande av människor som dras in i denna verksamhet. Det har ju också varit en aktiv verksamhet från polisens sida härvidlag. Herr Hernelius tog utom frågan om annonseringen i pressen upp frågan om skyltningen, som jag tror att vi har diskuterat vid något tidigare tillfälle. Jag har ju också observerat att det på sina håll inte till att börja med skedde någon egentlig förbättring i fråga om skyltningen i butikerna. Jag har också haft kontakt med polisen i Stockholm, som förklarat att man har gjort fortlöpande kontroller och undersökt om den nya lagstiftningen överträds, vilket i så fall kan leda till åtal. Polisen har emellertid den uppfattningen att denna verksamhet har minskat. Man delar där inte den uppfattning som herr Hernelius gav uttryck åt. För egen del kan jag inte göra något bestämt uttalande i det fallet, men jag tycker ändå att man på många håll har ålagt sig återhållsamhet beträffande det som hängs ut i tidningsaffärernas fönster. Sedan sade herr Werner i Malmö, att när jag i mitt interpellationssvar förklarar att vi i departementet skall undersöka i vad mån vi kan vidta ändringar i ordningsstadgan för att hindra en utveckling i viss riktning, så kunde jag väl också ha erkänt att vi gjorde fel när vi ändrade ifrågavarande bestämmelser. Ja, om jag har gjort fel, så drar jag mig inte för att säga det. Men när ändringen genomfördes förklarade vi ju att vi var ganska optimistiska och att utvecklingen fick visa om samhället skulle göra några nya ingripanden. Det förekommer ju ofta att vi gör lagändringar men att vi efter en tid, när lagen har verkat, finner att vi har varit väl optimistiska i våra förhandsbedömningar, och då drar vi den naturliga slutsatsen att vi får lov att se över bestämmelserna. Nu har det sagts i debatten, och det är förmodligen alldeles riktigt, att många människor tar anstöt av den annonsering det här gäller. Jag tror också att de flesta människor inte ser med någon särskild tillfredsställelse på vissa yttringar av denna verksamhet. Men i botten ligger det oerhört väsentliga att vi vill leva i ett samhälle där vi försöker att ge största möjliga frihet åt alla. Det gäller inte bara på det område som vi här diskuterar. Vår vidsträckta yttrandeoch tryckfrihet gör att vi många gånger tar anstöt av vad som förekommer på andra områden, men det är företeelser som måste accepteras eftersom yttrandefriheten och tryckfriheten anses ha större värde än en förbudslinje.
Herr talman! Jag sade i mitt förra anförande att jag i denna fråga inte delade justitieministerns uppfattning rörande orsak och verkan, och jag gjorde det med stöd av de uttalanden som finns i direktiven till den utredning som föregick propositionen. I de direktiven står det nämligen så här: ”Såvitt avser bestämmelser om brott mot trosfrid och sårande av tukt och sedlighet bör översynen företas med utgångspunkt från en i princip obegränsad yttrandeoch tryckfrihet och från att de nutida möjligheterna till spridning inom ramen för eljest gällande lagbestämmelser inte begränsas.

Med hänsyn till själva händelseförloppet kan man väl konstatera att före det beslutet fanns inte den massannonsering av detta slag som förekommer i dag. Därför har jag all anledning att tro att det är som en följd av lagstiftningen som den har uppstått. Nu betyder det egentligen ganska litet. Jag tackade i mitt anförande justitieministern för den utredning som är gjord, fastän jag inte instämmer i den. Jag vet att det förekommer en utveckling mot en större tolerans i sådana här avseenden, men den motsvaras inte av den utveckling språngvis som skett på detta område efter det att beslutet fattades. Justitieministern har mycket riktigt påpekat att en stor del av den här verksamheten är brottslig — det sade jag också — och sålunda kan bekämpas med gällande lagstiftning. Jag efterlyser bara att justitieministern kan ställa resurser till förfogande för att bekämpa den. Vi har tidigare många gånger debatterat polisens redan nu bristfälliga resurser, och av ett interpellationssvar i dag har framgått att det inte finns tillräckliga resurser. En väsentlig del av vad som behöver göras är att sätta in resurser just på detta område, där vi dock vet att det finns så många människor som befinner sig i ett nödtillstånd, ett skadetillstånd, och att nya människor ständigt kommer till som råkar i samma nöd och bekymmer. Det är nödvändigt att vi sätter in åtgärder även på den punkten. Till sist skulle jag bara vilja vädja till justitieministern att om möjligt ge något klarare uttryck för vad justitieministern anser vara godtagbart på det här området. Justitieministern säger att läget inte är i alla avseenden godtagbart, men i många avseenden då tydligen. Det skulle vara bra om det bleve känt i vilka avseenden läget inte är godtagbart. Jag tror att det skulle underlätta exempelvis pressens egna ansträngningar att sanera, om man verkligen finge veta var justitieministern står. Vad är rätt och vad är orätt, vad behöver saneras? Jag tror att det skulle vara en väldig styrka om vi finge ett bestämt besked på den punkten.
Herr talman! Till den senare delen av justitieministerns anförande har jag inga erinringar att göra. Det var i stort sett en sympatisk deklaration om att regeringen och justitiministen själv var för optimistiska när lagändringen beslöts och genomfördes. Det var också en bekännelse av att man för att få friheten genomförd måste ta vissa risker. Jag kan helhjärtat Tisdagen den instämma i det konstaterandet. Man får ta risker. Frågan är när man 28 november 1972 kommer in på onödiga och opåkallade risker, och det anser jag att man — —— — har gjort på detta område. Ang. bestämmelser om straff för sårande av tukt och sedlighet Jag kan inte heller gå med på det resonemang som framskymtade i den förra delen av justitieministerns replik, nämligen att händelseutvecklingen skulle ha blivit likartad om 1 vidtogs inom parentes sagt med hela s-gruppen röstande för och hela m-gruppen röstande mot. Det går en klar vattendelare mellan förhållan dena före lagändringen och förhållandena efter lagändringen. Det kan vi väl erkänna; och ett sådant erkännande ligger förresten i vad justitieministern sade om att han hade underskattat riskerna och varit för optimistisk.
Herr talman! Jag uppskattar också att justitieministern framhöll att ni hade varit alltför optimistiska den gången det var ju ändå ett litet erkännande åt dem som ansåg att ni hade fel då. Men så säger justitieministern att det alltid — eller i varje fall ofta — är så, när man antar en ny lag, att man får undersöka hur den slår ut och sedan — i efterhand — revidera den. Nåväl, men den här gången var det synnerligen allvarligt, herr Geijer, eftersom det var den parlamentariska yttrandeoch tryckfrihets kommitténs förslag som ni frångick på en väsentlig punkt. Om ni stått fast vid den utredningens förslag på alla punkter, hade säkert mycket av de här diskuterade följderna kunnat undvikas.
Herr talman! Herr Henmark tog upp frågan om polisens resurser. Dem kan vi i och för sig alltid diskutera, men jag skulle tro att herr Henmark också har observerat i tidningspressen, att det har förekommit åtskilliga polisingripanden mot sexklubbar osv.

Därmed är vi inne på det som vi diskuterade redan i samband med lagtextens utformning, nämligen om skrivningen i lagtexten kunde göras sådan, att man där på något sätt fixerade vad som skulle vara en yttersta gräns. Det här är ju inte som matematik och geometri, där man kan dra upp räta linjer, utan det är ett område där uppfattningarna skiftar mycket mellan olika grupper i samhället. Herr Henmark säger: Justitieministern kan väl säga ifrån vad som är godtagbart och vad som inte är godtagbart! Det skall i så fall naturligtvis inte vara vad jag personligen anser vara godtagbart eller inte, utan det skall vara vad en så stor grupp människor i samhället anser icke acceptabelt att man därför måste respektera deras uppfattning.

det kristna reaktion vi mött uppfattar vad många människor anser vara anstötligt. z so ENE é eg normsystemet i det Jag får brev från människor som skickar sådana här annonser till mig och Y - svenska samhället talar om att de har tagit mycket illa vid sig av att de ser sådana annonser i dagstidningarna. Det är klart att detta någonting som man måste inte bara observera, utan man måste också försöka få klarhet i huruvida det bara är en enstaka människa eller många som uppfattar det så. Det är tydligt att många människor har ansett att en del av annonseringen är anstötlig — jag säger en del. Om vi skall acceptera att vi inte kan förbjuda de människor som är intresserade av sådan litteratur och sådana visningar att t.ex. besöka en sexklubb, så bör ju ändå annonseringen kunna göras på ett så neutralt sätt att andra människor inte behöver stötas av den. Det som gör att jag inte kan tillmötesgå herr Henmark är alltså just detta att det är fråga om flytande gränser. Jag vill dock uttala den förhoppningen att en självsanering kommer till stånd, vilken gör att vi inte behöver ta ställning till det som är betydligt svårare, nämligen att finna någon möjlighet att i lagtext fixera var gränsen skall gå.

Herr talman! Herr Johansson i Skärstad har frågat mig om jag anser att det funnits en folkförankrad grund för de åtgärder som vidtagits vilka, utan att det alltid funnits någon primär avsikt till det, har medverkat till det kristna normsystemets minskade betydelse i det svenska samhället. Herr Johansson har vidare frågat om jag anser att det råder motsatsförhållanden mellan ett kristet och ett socialt normsystem. De åtgärder som herr Johansson syftar på i sin första fråga har regelmässigt sin grund i beslut som tillkommit i parlamentarisk ordning under beaktande av bl.a. skilda etiska värderingar och bedömningar. Det kan folkförankrad grund för dessa åtgärder. Jag har tidigare i höst, i samband med att jag har besvarat ett par enkla frågor som framställts av herrar Brundin och Fridolfsson, framhållit att jag inte anser att vi står inför valet mellan å ena sidan att fasthålla vid vissa specifikt kristna värderingar och å andra sidan att kasta dessa över bord och i stället bekänna oss till ett helt nytt socialt normsystem. Vår uppgift är i stället att utbilda och vidmakthålla normer som främjar vårt samhälles fortsatta utveckling på grundval av en humanistisk och åskådning. Ett väsentligt innehåll i för enligt min mening inte ifrågasättas annat än att det funnits en demokratisk livsoch sam normer — liksom i den kristna läran är att levandegöra vår känsla av 119 ansvar för medmänniskors rätt till liv, hälsa och personlig integritet samt respekt för allmän och enskild egendom.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Anledningen till min interpellation var ju att justitieministern hade gjort ett uttalande, där han säger att orsaken till ungdomskriminaliteten bl.a. var att samhället misslyckats med att ersätta de kristna normerna med ett socialt normsystem. Jag tror att justitieministern är medveten om att detta uttalande har väckt stor uppmärksamhet. Inget samhälle kan i längden fungera utan normer, som människorna har att rätta sig efter. Det är nödvändigt att det för den mänskliga samlevnaden finns regler, vilka måste accepteras och respekteras av alla. I ett dynamiskt samhälle kan naturligtvis inte normsystemet i alla sina delar vara fast från tid till annan, men de grundläggande värderingarna om respekt för andras liv och egendom får inte försvinna eller ändras. För närvarande och sedan årtionden tillbaka är dessa grundläggande normer förankrade i den kristna livsåskådningen och traditionen i vårt land. De kristna normerna fyller de högsta tänkbara krav man kan ställa på sociala normer, varför det är oansvarigt att motarbeta dem, speciellt som där inte finns något att sätta i deras ställe. Släcker man de stjärnor som genom sekler varit vägledande och inte tänder några andra i stället, blir det svårt för vårt folk och inte minst för vår ungdom att hitta rätt. Man hamnar ohjälpligt i normlöshetens stora mörker. Då blir det svårt för samhället både att döma de vilseförda och vilsekomna och att hjälpa dem till rätta. Ingen kan undgå att notera att de kristna normerna i dag spelar en mindre roll för människorna. Detta torde till en stor del bero på olika åtgärder från samhället. Inslag i olika reformer har inneburit att det kristna arbetet försvårats. Inte minst gäller detta reformer på skolans område, men även inom familjelagstiftningen har utvecklingen gått från kristna normer och traditioner. Även massmedia Sveriges Radio och TV — har många gånger grovt nonchalerat och förlöjligat det kristna normsystemet.

Det är den som lägger propositionerna till lagstiftning, och den är med om att besluta även när majoriteten är ganska knapp här i riksdagen. Jag skall nämna några områden som ligger som grund för mina misstankar. Jag börjar med skolans område och vad som har hänt där. Om man ändå kunde samla materialet från den ideologiska debatt som har förts de 15 senaste åren, där man har talat om objektivitet och neutralitet, vilket lett till att lärarna har känt sig villrådiga när det gällt att delge ungdomarna normer som skulle vägleda dem i livet. Vi fick en god vägledning när vi gick i skolan. Vi fick del av dessa bud som talade om att man skall inte stjäla, man skall inte dräpa osv. Vi fick vägledning, men vi tvingades aldrig till att tro. Det är något av detta som har gått förlorat på skolans område och som är skuld till det som händer, inte minst i ungdomsvärlden. Det jag hade tänkt anföra har ju diskuterats under nästan en timme här i kammaren. Jag syftar på de ändringar i tryckfrihetslagen som gjordes för två år sedan. Bestämmelserna om skymfande av rikssymbol, brott mot trosfrid, sårande av tukt och sedlighet skulle utgå. Jag ställde frågan i den debatten vilken folkgrupp det var som stod bakom att regeringen lade en proposition och begärde en sådan ändring. Men trots att jag envist uppehöll mig vid frågan vad det var för folkgrupp, om det var många som tryckte på, fick jag inget besked om vem som stod bakom. Jag vet inte om jag ännu i dag kan få veta huruvida det var en stor del av vårt folk som ville att de här bestämmelserna skulle utgå ur tryckfrihetslagen. När man sedan går in på familjelagstiftningen kan man fråga sig om den följer det kristna normsystemet. Det finns en mycket stor majoritet här i landet som respekterar de grundläggande kristna idéerna om äktenskapet som en livsvarig förening mellan man och kvinna, som bygger på bådas frivilliga offentliga samtycke och som man i varje fall inte utan betänketid kan bryta upp ifrån. Det måste vara lagens uppgift att ge de livsidéerna utrymme utan att fördenskull tvinga alla medborgare in i samma livsföring. Det finns en huvudkritik mot familjelagssakkunniga och därmed ännu mer mot de av förre justitieministern Herman Kling utformade direktiven för deras arbete. De inser inte att lagen för att inte kränka samvetena måste låta äktenskap förbli äktenskap. För att vi skall ha ett fungerande normsystem måste normerna bygga på en etisk grund. Utan denna grund finns ingen förankring. Mot den bakgrunden kan man ifrågasätta justitieministerns uttalande. Det är väl så att många under de senaste åren varit så rädda för moral och för tal om moral och att bli beskyllda för att vara moralister att man också har kastat normerna över bord; eller för att använda ett annat uttryck: man kastar ut barnet med badvattnet. Det kristna normsystemet är inte bara vägledande utan det har också ett erbjudande om en kraft, och det appellerar till samvetet. Detta har ju varit ett stort och allvarligt ord i vårt språk. Vi avger alltjämt våra deklarationer på heder och samvete. I demokratin vädjar man ytterst till samvetet. De demokratiska spelreglerna har ingen annan avgörande grundval, medan diktaturen upprätthålls genom tvångsmedel. Man kan ju säga att de människor som velat acceptera de kristna normerna har fått hjälp att leva i vårt samhälle. Jag har haft förmånen att vara med vid många ungdomssamlingar, s.k. nattmöten, då 1 000—2 000 ungdomar har varit samlade till en trivsam gemenskap, där vi inte haft en enda polis trots att det varit fråga om offentliga möten. Men jag har inte någon gång upptäckt att massmedia varit där och att det sedan i svensk TV visats att något sådant förekommer i vårt land. Vi anser att brottsligheten är ett stort samhällsproblem och att det Nr 125 behövs förebyggande åtgärder på detta område. Vi som vill föra fram de Tisdagen den kristna normerna menar att det är viktigt att tidigt bibringa de unga dessa 28 november 1972 normer, som skall hjälpa dem att leva i vårt samhälle och att anpassa sig = till de spelregler som gäller i vårt samhällssystem. När vi nu hjälper dem Ang. det kristna som kommit vilse, dem som har knarkat ner sig osv. och vinner goda resultat genom att delge dem de kristna normerna och den kraft som finns i dem inspirerar det oss att i fortsättningen kämpa för dessa normer och regler. Vi hoppas att det inte är så att det pågår en ideologisk kamp där man strävar att ersätta dessa regler med ett annat normsystem utan att vi får räkna med regeringens stöd när vi arbetar vidare för att ge ungdomarna denna hjälp. Jag erinrar mig just nu några ord av en diktare, som efter många ningar kommit i kontakt med det kristna normsystemet. Han skrev följande lilla dikt: Det är lycka nog efter redlös färd mot försvinnande lögnperspektiv, att äntligen finna en norm, en lag, en måttstock för sitt liv. Jag vill till slut upprepa vad jag tidigare sagt, nämligen att det visst är barmhärtigt att bygga ett sjukhus vid bergets fot, där man tar hand om människor som faller ned, och ger dem vård, men det är barmhärtigare att bygga ett stängsel kring bergets krön, så att de inte faller ned. Det är det som är innebörden i det kristna normsystemet. Vi vill bygga upp ett skydd, som kan hjälpa människorna att leva så att inte så många behöver misslyckas.

rade justitieministern i denna fråga ställde jag och en partikamrat till mig två enkla frågor till statsrådet, där i stort sett samma spörsmål behandlades. Debattiden i enkla frågor är som bekant mycket begränsad, och jag hann då inte tillräckligt ingående diskutera denna viktiga sak. Jag vill där: ör mycket kort foga ett par synpunkter till den debatt som vi förde för några veckor sedan. Herr Johansson i Skärstad har omnämnt anledningen till frågans uppkomst. Det var en tidningsintervju där justitieministern på tal om den höga brottsligheten bl.a. slog fast för egen del att han trodde att svaret på frågeställningen var att man inte lyckats ersätta det gamla religiösa normsystemet med ett nytt socialt normsystem. Detta diskuterade vi som sagt förra gången. Vi diskuterade bl.a. ansvar och respekt för människors rätt till skydd för liv och lem och till personlig integritet. På denna punkt slog justitieministern fast följande: ”Ett normsystem som bygger på dessa grundsatser torde i själva verket i sina huvuddrag nära överensstämma med det system av grundläggande etiska normer som omfattas av den kristna läran.” Jag har i snabbprotokollet från den debatt som vi då förde läst att herr statsrådet något senare gjorde följande deklaration: ”Vi har att förutsättningslöst pröva vilka normer vi anser vara bäst ägnade att tillgodose detta ändamål, oavsett om de överensstämmer med den kristna etikens regler.” Jag finner vid närmare studium av de synpunkter som statsrådet framförde vid frågestunden att det är ett motsägelsefullt resonemang. I dag har justitieministern nämnt, i varje fall i den utskrift av svaret som jag har fått, att normgivningen inom skolan är mycket viktig, och på den punkten håller jag helt och hållet med justitieministern. Men man kan väl slå fast att de kristna värderingarna mer och mer förts åt sidan, inte minst i våra skolor. Där har kristendomsundervisningen fått en undanskymd plats, och morgonböner får man inte ha. Det är ju inte att främja den normbildning i skolorna som herr statsrådet har talat om. En skolpolitiker inom det socialdemokratiska partiet som haft mycket stor betydelse för utformningen av vår skola, inte minst när det gäller kristendomsundervisningen, var Stellan Arvidson. Han var under många år en framstående medlem av riksdagen. I Ateistens handbok, som skrevs under den tid han arbetade i riksdagen, finns en artikel, där Stellan Arvidson under rubriken Kristendom och skola skriver följande: ”I kristen tro. Man sätter hämningslöst skygglappar på barnen. Barnen inges föreställningarna att det existerar en personlig, allsmäktig gud, — — —. Med dessa underliga idéer kommer barnen sedan till skolan och råkar i svårigheter, — — —. Föräldrarna har rätten att fostra sina barn på det sätt de själva finner vara det bästa. På detta område har vi endast att lita till utvecklingen, till en folkuppfostran på lång sikt — — —.” Det jag här har citerat är inte ett angrepp på kristna normer och kristen fostran från någon person vilken som helst, utan det är nedskrivet av en person som på sin tid var den socialdemokratiska regeringens skolpolitiker nummer ett. Statsrådet Geijer har låtit påskina att man misslyckats när gällt att ersätta det kristna normsystemet med ett annat. Justitieministern har också varit inne på skolans viktiga roll att hos eleverna inpränta vissa riktlinjer, vissa normer. Jag kan väl sluta det här anförandet med att fråga, om justitieministern anser att regeringen bör inta en annan, en positivare hållning till att man bl.a. i skolan understryker det kristna normsystemets betydelse. Herr NELANDER (fp Herr talman! Samhällets normsystem har på senare tid vid flera tillfällen debatterats såväl i press och massmedia som vid möten av olika slag. Vid en interpellationsdebatt för några veckor sedan kring frågan om orsakerna till den omfattande brottsligheten — inte minst bland ungdomen — medgav justitieministern att man inte lyckats ersätta det religiösa normsystemet med ett nytt socialt normsystem. Vi borde kunna vara överens om åtminstone två ting. Det ena är att ett samhälle, såsom redan påpekats, inte kan bestå utan att det finns ett klart angivet, väl grundat normsystem, kring vilket en stark uppslutning bör ske. Historien ger många belägg härför. Det andra är, som justitieministern säger: En av orsakerna till brottsligheten är att man avlägsnat sig från det kristna normsystemet utan att ha fått något nytt i stället. Då bör det väl vara angeläget att man snarast söker sig tillbaka till samlevnadsformer som ligger i linje med de kristna och etiska normer, vilka under sekler respekterats i vårt land och alltjämt har en stark förankring hos breda lager av vårt folk, vare sig man sedan själv är Tisdagen den Här kommer eksk skolan in i RAR Mänga gånger Ae vi i riksdagen 28 november 1972 debatterat den objektiva undervisningen; och vi har varit överens om att undervisningen utan att utöva påtryckning skall klart framställa Bibelns och kristendomens lära och förkunnelse. Det ligger makt uppå att denna undervisning inte förvanskas utan att den såsom en grundkunskap kan följa de unga ut i livet.

Det gäller för oss alla här i riksdagen att stödja de normer som innefattar grundläggande etiska och kristna perspektiv.

Herr talman! Den här debatten grundar sig på mitt yttrande om hur man skall kunna förebygga brott.

Vi har också funnit att det i vs åtgärder som ligger långt utanför vårt departements område. Det är alltså inte bara en fråga om domstolar, polis och kriminalvård. Ofta är det i ungdomen som asocialitet och kriminalitet grundläggs och sedan fortsätter genom livet. Jag har också konstaterat att den kristna läran och det kristna normsystemet inte omfattas av alla människor.

Längre har jag inte gått. äga att vi borde kunna ha den kristna läran som utgångspunkt. Jag vill inte ge mig in i den debatten, därför att det är inte den som är min utgångspunkt; jag har bara att konstatera att många människor i dag inte omfattar den kristna läran. Men jag är överens med herrarna om att vi måste ha ett normsystem för samlevnaden. Jag har den uppfattningen att det är en god utveckling att vi har fått en fri uppfostran, men det väsentliga är att det skall vara en uppfostran

frågan är om vi skall ge människorna de normer som finns i den kristna etiken. Är det för övrigt fråga om ett ställningstagande från de många ungdomar, inte minst från dem som har misslyckats, att de inte omfattar den kristna läran? Eller har de kanske aldrig fått denna undervisning, denna hjälp, med sig ut i livet? Det är en väsentlig fråga, och jag skulle önska att vi kunde bli överens om att ge ungdomarna denna undervisning med i bagaget när de ger sig ut i livet. Frågan gäller inte tro, utan om de vill acceptera de spelregler som de kristna normerna ger och som vi skall ha i vårt samhälle.
Herr talman! Det uttalande som justitieministern gjorde i en tidning och i en radiointervju har väckt ett mycket stort uppseende, det är vi alla överens om.

Vi skall inte diskutera hur stor del av vårt folk som är kristet troende och hur stor del som inte är det. Men de människor som har en kristen tro och vill följa kristna normer ställer sig säkerligen minst sagt undrande över justitieministerns ordval då han säger ”lyckats ersätta”. Såvitt jag förstår skulle det innebära att det har funnits en strävan att skapa ett annat normsystem i stället för det kristna. Och det tror jag är en av huvudorsakerna till denna debatt.

Herr talman! Herr Dahlén har i en interpellation frågat om jag vill lämna riksdagen en redogörelse för planerna på svenska bilaterala och multilaterala hjälpinsatser till Indokinas folk, och fröken Andersson i Stockholm har likaså i en interpellation frågat om regeringen inom ramen för dessa hjälpinsatser vill beakta de blindas problem. Svenskt humanitärt bistånd till Vietnam inleddes redan 1965. Det nådde större omfattning i och med beslutet att för budgetåren 1970 73 fastställa en ram om 225 miljoner kronor för biståndet till Demokratiska republiken Vietnam . Härav skulle 75 miljoner kronor utgå som humanitärt bistånd och resten till återuppbyggnadsinsatser efter krigets slut. Riksdagen medgav dock att återuppbyggnadsmedel efter begäran från DRV:s regering — skulle kunna användas för humanitära insatser. Vi är nu inne på det sista året i denna treårsperiod. Upphandling och leveranser av varor för den sista delen av detta humanitära bistånd, som insatser till Indokinas folk insatser till Indokinas folk under perioden höjts från 75 till drygt 95 miljoner kronor, pågår för närvarande. De sedan april kraftigt ökade amerikanska bombningarna av DRV har drabbat civilbefolkningen hårt. Arbetsplatser, sjukhus och skolor har slagits sönder; de flesta större orter har lagts i ruiner. Mot denna bakgrund och i enlighet med vietnamesiska önskemål beslöt regeringen att för omedelbara humanitära insatser ta i anspråk medel som reserverats för återuppbyggnadsinsatser. SIDA har påbörjat upphandling av de av DRV begärda varorna — sjukhusutrustning, mediciner, tyg, papper och kondenserad mjölk — liksom planering av leveranserna. Vidare har svenskt deltagande i uppförande av ett barnsjukhus börjat förberedas. Sedan år 1969 har vi också förberett oss för medverkan i uppbyggnaden av DRV efter krigets slut. Mot slutet av 1970 inleddes planeringen av en pappersoch massafabrik. I denna planering har svenska och vietnamesiska experter samarbetat intimt i Sverige och i DRV. Första etappen av planeringen är nu klar och ett definitivt beslut om förverkligande av projektet bör kunna fattas under innevarande budgetår. Förberedelser har inletts för insatser också inom andra sektorer. DRV är ett av programländerna i det bilaterala svenska utvecklingssamarbetet med u-länderna. Vi räknar med att det totala biståndet till DRV skall stiga så att det om ett par år är uppe i 130 miljoner kronor om året. Det svenska humanitära biståndet till Sydvietnam har av naturliga skäl varit av mindre omfattning. Hittills har anslagits närmare 16 miljoner kronor. Icke fullt 14 miljoner kronor har avsett bistånd till av FNL kontrollerade områden, vilket torde ha inneburit att hjälpinsatserna gjorts där behovet varit störst. Huvuddelen av biståndet har utgjorts av mediciner och medicinsk utrustning. Humanitärt bistånd till Laos och Cambodja började lämnas under budgetåret 1971/72, då 1,4 miljoner kronor anvisades för insatser huvudsakligen i de av befrielserörelserna behärskade områdena i dessa länder. För närvarande undersöker regeringen genom vilka kanaler en utökning av detta bistånd kan komma till stånd. Ett slut på kriget i Vietnam och det övriga Indokina skulle skapa förutsättningar för en väsentligt mera aktiv svensk biståndsverksamhet Det omfattande programmet för humanitära insatser i DRV skulle kunna genomföras betydligt snabbare och enklare om mineringen av hamnarna hävdes. Återuppbyggnadsarbetet skulle inledas i enlighet med planerna och samarbetet med DRV skulle kunna vidgas till nya sektorer. När det gäller Sydvietnam kan antas att ett eventuellt vapenstillestånd inte omedelbart ger upphov till en politisk lösning, dvs. att en enda regering bildas för hela landet. Det innebär att biståndsgivningen under detta första skede blir känslig och komplicerad. Jag delar herr Dahléns uppfattning att vårt humanitära bistånd även fortsättningsvis skall lämnas där behovet är störst. Ett särskilt stort hjälpbehov torde föreligga i de delar av Sydvietnam som härjats av bombningarna. Det är i dag för tidigt att ta ställning till omfattningen och kanaliseringen av ytterligare svenska biståndsinsatser i Indokina. Regeringen är emellertid beredd att inom biståndsanslagens ram ställa betydande resurser till förfogande när förutsättningarna klarnat för en hjälp som når fram till dem som drabbats hårdast av kriget. Rehabiliteringen av människor som invalidiserats blir en viktig uppgift i ansträngningarna att läka krigets sår. Fröken Andersson har fäst uppmärksamheten på en särskilt drabbad grupp, nämligen de blinda. Regeringen kommer på alla möjliga och lämpliga sätt att stödja dessa rehabiliteringssträvanden i Vietnam. Efterkrigsbiståndet till Vietnam, Laos och Cambodja kommer att vara en internationell angelägenhet av första ordningen. Från svensk sida har vi redan på ett tidigt stadium verkat för att få till stånd en internationell planering av den mycket omfattande hjälpinsats som måste komma till stånd. Vi står i dag i nära kontakt med de internationella organisationerna i detta arbete och är beredda att när så är lämpligt ta behövliga initiativ. Planeringen måste ta sikte på ett bistånd som utgår i enlighet med mottagarnas önskemål och underlättar deras ansträngningar att bygga upp sina samhällen i fred och oberoende. Svensk medverkan i sådana internationella program är naturlig.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min interpellation om hjälpinsatserna till Indokinas folk. Svaret är på vissa punkter klarläggande och även på en hel del punkter tillfredsställande. I första hand får man besked om de svenska hjälpinsatserna till Nordvietnam. Att klarläggandet beträffande Nordvietnam är bättre än beträffande Sydvietnam är naturligt, eftersom planeringen där fortgått länge och hjälpinsatserna varit i gång under åtskillig tid. Självfallet skall det svenska humanitära biståndet till Nordvietnam fortsätta minst i den planerade skalan. Det humanitära biståndet skall ges och återuppbyggnaden ske där behovet är störst, oavsett på vilken sida om stridsgränserna de enskilda individerna hamnat. Gränserna har ju också böljat fram och tillbaka, och i många fall är det beträffande Sydvietnam helt omöjligt att fastställa under vilken regim ett område faller. Därför måste hjälpen till de områden som behärskas av den provisoriska regeringen eller av Saigon sättas in utan tanke på politisk bakgrund. Om jag inte hör någon invändning från utrikesministern om detta, utgår jag från att vi är överens i det avseendet. Eftersom hjälpen i den norra delen av Vietnam kan fortgå i stort sett efter planerna, vill jag först uppehålla mig vid situationen i de härjade områdena i södra Vietnam. Ingen vet med säkerhet hur administrationen efter en överenskommelse om stillestånd och fred kommer att utformas i södra Vietnam. Viss sannolikhet talar för att ett nationellt råd kommer att spela en roll under den första tiden. Det är dock oklart om hur lång tid detta tillstånd kommer att bestå. Denna oklarhet får emellertid inte hindra en ökad hjälp till detta verkligen svårt härjade land. Om biståndet till Sydvietnam Säger utrikesministern att det under det första skedet kommer att bli en ”känslig och komplicerad” uppgift. I uttrycket ”komplicerad” kan jag instämma. Det måste vara så när det inte finns någon enhetlig, offentlig insatser till Indokinas folk insatser till Indokinas folk administration. Det finns ingen helhetsplan för insatserna. Men detta får inte hindra att möjligheterna utnyttjas där ett uppenbart behov av hjälp föreligger och kanaler är öppna Mera undrande ställer jag mig inför påståendet att biståndsgivningen skulle vara ”känslig”. På diplomatiskt språk brukar det betyda delikat med tanke på att olika stater, parter och intressen är inblandade. Men om ett stilleståndsavtal kommer till stånd och t.ex. ett nationellt råd upprättas, kan det knappast betecknas som en känslig eller delikat fråga att Sverige gör hjälpinsatser. Vem skulle anklaga Sverige i det sammanhanget? Jag tycker det vore intressant att få en kommentar till interpellationssvaret i detta avseende. Det är möjligt att vi är helt överens och att det endast gäller en språklig oklarhet. Jag återgår till frågan vilka kanaler som kan stå öppna för en snabb hjälpinsats. Innan en officiell och heltäckande planering kommer till stånd måste man använda de möjligheter som kan stå till buds. Vid Fackliga centralorganisationens möte den 31 oktober observerade jag att utrikesministern i sitt tal sade att svensk hjälp skall slussas bl.a. genom frivilligorganisationerna Röda korset och Rädda barnen, och det är utmärkt att så kommer att ske. Dessa organisationer har visat sig ha det nödvändiga praktiska handlaget att utan någon jätteadministration på ett praktiskt sätt direkt nå de hjälpbehövande. Det är högst angeläget att ta vara på alla möjligheter av denna karaktär, framför allt under ett inledningsskede. I skrivelse till regeringen har organisationen Frikyrkan hjälper, som representerar de åtta kristna samfund vilka är anslutna till Sveriges frikyrkoråd, begärt att få S miljoner kronor av statsmedel i år och 5 miljoner nästa år. Man har direkt kontakt med Förenade buddistsamfundens skola för social tjänst. I Paris har denna socialtjänst en speciell fredsdelegation, bestående av människor som tvingats fly under Thieuregimens förföljelser. I vissa delar av Sydvietnam har buddistorganisationen en utomordentligt god ställning. Den når ut till landsbygden, till de skövlade byarna, och den är opartisk och respekterad. Genom mitt arbete i Världskyrkorådet i Genéve har jag haft möjlighet att följa dessa och andra organisationers både humanitära insatser och politiska verksamhet, som har ingett stor respekt. Det är litet märkligt att interpellationssvaret i dag så kategoriskt uttalar sig för att det inte går att ta ställning till ytterligare svenska biståndsinsatser i södra Vietnam. Jag har nämnt en organisation som står färdig att ingripa. Svenska Lutherhjälpen är en annan, som sedan åtskilliga år aktivt medverkar i hjälparbetet i Vietnam. Man kommer att under de närmaste åren slussa in två och en kvarts miljoner kronor till Vietnam, och möjligheterna att hjälpa är inte på något sätt uttömda. Men det är en väsentlig sak i detta sammanhang som jag vill understryka, och det är att även frivilliga organisationers insatser måste samordnas — det går inte att sprida dem hur som helst. För kyrkornas del sker detta genom Kyrkornas världsråd och Vietnam Christian Service. Jag har haft direkt personlig kontakt med några av dem som leder detta samordningsarbete. I går fick jag en rapport från det samordningssammanträde som ägt rum för tio dagar sedan i Bangkok. Man hade haft ute två undersökningsgrupper, en i Sydvietnam och en i Laos. Beträffande situationen i Sydvietnam rapporterade man ohyggliga förhållanden i flyktinglägren. Enligt den beräkning som angetts från olika håll finns det en miljon flyktingar — några läger har t.o.m. 60 000 lägerinvånare. En av delegaterna, som har stor erfarenhet från flyktingarbete i olika delar av världen, sade sig aldrig ha sett någonting så fruktansvärt som dessa läger. Man understryker i rapporten särskilt kvinnornas oerhört stora börda under kriget samt ”den stulna ungdomstiden” som upplevs så pressande av många unga människor. I denna stora hjälpaktion deltar under gemensam ledning protestantiska och ortodoxa kyrkor från hela världen, och nära samarbete äger också rum med romersk-katolska kyrkan och de buddistiska organisationerna. Jag skall, för att inte bli för långrandig, bara säga att i den här rapporten skildras också läget i Laos, och där är hjälpbehovet oerhört stort. Rapporterna talar om — och detta är en allmän erfarenhet i sådana här sammanhang risken för korruption, ifall t.ex. stora penningsummor skickas i väg utan verkliga garantier för rätt användning. De farhågorna är säkerligen berättigade. Därför är det viktigt att i detta begynnelseskede som jag här har talat om, använda organ som Röda korset, Rädda barnen och kyrkorna, som är vana att kanalisera hjälpen direkt till de enskilda människorna. Enbart i Vietnam Christian Service finns det enligt senaste rapporten 133 vietnameser och 25 personer från andra länder i stabsoch direkt fältarbete. Jag har nu talat om de frivilliga organisationerna, men det är ju framför allt därför att de förefaller mig ha mycket stora möjligheter just i ett inledningsskede. Vilken betydelse frivilliga organisationer kommer att få i ett framtida läge med en bättre officiell administrationsapparat vet man inte. Men att de redan nu finns på platsen och har stora möjligheter att göra insatser är uppenbart, och jag är förvånad över att utri ministern inte ens nämner denna möjlighet i sitt interpellationssvar, när han nu tog upp det inför Fackliga centralorganisationen. På sikt måste givetvis de officiella hjälpkanalerna bli dominerande, och jag föreställer mig att planeringen där kan startas så snart som möjligt. Att det är svårigheter i dagens läge är självklart. De svenska hjälpinsatserna ensamma kan ju aldrig bli annat än förhållandevis små, om man ser till det samlade hjälpbehovet i både Nordoch Sydvietnam och i Laos och i Cambodja. Därför är det väsentligt att få möjligheter till samordnade internationella aktioner på längre sikt. Min första fråga i det sammanhanget blir vilken kontakt Sverige har med de övriga nordiska länderna. En sådan har åtminstone tidigare funnits. Hur är läget i dag? Den andra och större frågan är vilka förutsättningar som finns för en stor samlad internationell hjälpaktion. I interpellationssvaret talas det om behovet av internationell planering av biståndet och att det är någonting av första ordningen. Det instämmer jag i. Planering av internationell karaktär behövs verkligen, men som jag uppfattar det måste det vara någonting väsentligt mer. Kriget i Vietnam har blivit en symbol för stora mänskliga tragedier, insatser till Indokinas folk insatser till Indokinas folk och det vore riktigt att världens länder samlade sig till en stor hjälpinsats. Jag föreslår att regeringen tar initiativ till att undersöka möjligheterna för en världsaktion för återuppbyggnaden i Vietnam. Ett solidariskt åtagande att hjälpa dessa svårt härjade områden skulle ha en stor reell betydelse för de olyckliga miljonerna, men det skulle också visa på nödvändigheten av en solidaritet över gränserna. Jag vill därför fråga utrikesministern om regeringen är villig att tillsammans med de nordiska länderna och övriga intresserade länder i FN ta upp frågan om en världsaktion till förmån för Vietnam. Det är alltså inte endast en fråga om att planera på det internationella planet utan om att här skapa en psykologisk miljö i det finns möjligheter att uttrycka vår solidaritet med d människor. Herr talman! I min interpellation har jag berört utsikterna till stillestånd och fred, och när våra hjälpinsatser skall bli av verkligt stor karaktär måste de bedömas mot den bakgrunden. Det är omöjligt att i dagens situation underlåta att känna djup oro inför den senaste händelseutvecklingen. Under presidentvalkampanjen i USA kunde jag själv och många andra konstatera hur tongångarna blev mer och mer optimistiska och att en fred antogs snart skola komma till stånd. Men efter valet ändrades tonfallet ganska snabbt, och nu råder det uppenbarligen en krissituation i förhandlingarna. Det vore orimligt om t.ex. Saigonregimen nu kunde sätta stopp för stillestånd och fred. Man får hoppas att alla berörda parter verkligen skall inse sitt ansvar. I första hand måste USA känna att man måste göra allt som står i dess makt för att det snabbt skall bli ett stillestånd. Bombningarna måste upphöra, och självfallet måste alla parter i kriget avstå från vidare krigshandlingar. De politiska fångarna och krigsfångarna måste friges. Fria val under internationell kontroll måste komma till stånd. Jag är säker på att vi alla är ense om dessa ställningstaganden och krav. Det ligger en oerhörd fara i att ytterligare dröjsmål kommer att försvåra en lösning. Missräkningar kan leda till oväntade utbrott av nya krigshandlingar från den ena eller andra sidan. I själva verket har kriget under det här året varit intensivare än förra året, trots allt tal om förestående fred. Under de första nio månaderna i år fällde sålunda det amerikanska flyget mer bomber över Indokina än under hela 1971. Nya och alltmer sataniska vapen utvecklas ständigt. Nya flyktingar, som får leva under miserabla förhållanden, strömmar till. Varje dag som en fredslösning dröjer är en dag av krig mot människor och miljö, en dag av lidande och död för oskyldiga människor. Detta måste få ett slut. Förnuftet måste någon gång få ta överhand.

Herr talman! Jag vill gärna säga ett tack till utrikesministern för det positiva svaret på min interpellation. I den mycket stora fråga som vi nu behandlar är naturligtvis det spörsmål som jag rest bara en delfråga, men jag tänker uppehålla mig endast vid den. Som jag fattat det ger svaret ett klart uttryck för regeringens vilja att inom ramen för det svenska biståndet till Indokina verka för att resurser ställs till förfogande för bl.a. de blinda. Jag är väl medveten om att det också finns andra hårt drabbade grupper, alla för övrigt mer eller mindre hårt drabbade i detta område. Jag väckte emellertid min interpellation med utgångspunkt i de mycket chockerande siffror och upplysningar rörande de blindas situation i u-länderna som aktualiserats genom den kampanj, ”Blind i u-land”, som startats av De blindas förening. Även om statistiken är bristfällig tror man på goda grunder att det finns minst 20 miljoner blinda människor i världen. Förmodligen är den faktiska siffran ännu högre. Och enligt experterna är blindheten onödig för 80 procent av dessa. Den beror på orsaker — t.ex. näringsbrist och infektionssjukdomar — som skulle kunna undanröjas genom förebyggande åtgärder. Särskilt beklämmande är att antalet blinda barn i de fattiga länderna ökar så starkt, och detta beror i stor utsträckning på brist på A-vitamin i kosten. Denna form av blindhet skulle kunna undvikas, om man under några kritiska år tillförde barnen koncentrerad A-vitamin fyra gånger om året, och kostnaderna härför skulle vara mindre än en krona per barn och år. De förebyggande åtgärder som jag här nämnt ingår väl mer eller mindre automatiskt i all biståndsverksamhet, som ju i allmänhet har till syfte att höja näringsstandarden och förbättra hälsotillståndet hos människorna, men det är ändå viktigt att information om sambandet mellan näringstillförsel och blindhet förs ut och att aktuella hjälpinsatser anpassas efter denna vetskap. Vad jag emellertid framför allt har tänkt på i min interpellation är situationen för de redan blinda och vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra deras situation i samband med det bistånd vi ger och kommer att ge till Indokina. Jag är därvidlag nöjd med det svar utrikesministern har givit och med beskedet att de åtgärder som kommer att vidtas kommer att ske i nära kontakt med internationella organ. Jag förutsätter att detta samråd när det gäller hjälpen till de blinda kommer att ske med De blindas världsråd. Säkert kan det också vara värdefullt att vid den planläggning av biståndsåtgärderna som sker i Sverige ha kontakt med De blindas förening.

Herr talman! Att hjälpbehoven år enorma i Nordvietnam är ställt utom all diskussion. Men man förvånas litet över att regeringen varit så restriktiv när det gäller Sydvietnam. Jag kan helt instämma med herr Dahlén, som undrade hur man kan fixera de av FNL kontrollerade områdena. Det är ju i stort sett ett krig utan front med motståndsfickor på flera håll. Det är 14 miljoner kronor av 16 som har gått till av FNL kontrollerade områden. Jag skall passa på att fråga utrikesministern om det är så att de här 2 resterande miljonerna har gått till av Saigonregeringen kontrollerade områden. Jag kunde naturligtvis ha frågat SIDA direkt, men eftersom det ingår i sammanhanget ställer jag frågan. Jag vill helt instämma också i vad herr Dahlén sade beträffande flyktinglägren, som jag själv har sett för några veckor sedan. Där är en enorm nöd som inte kan skilja sig nämnvärt från nöden på andra håll i insatser till Indokinas folk världen, t.ex. i Nordvietnam. Jag var i ett läger med 40 000 människor som var förlagda i tältförläggningar i en ohygglig hetta med besvärliga näringsproblem och sanitära och medicinska förhållanden som var helt otillfredsställande. Där arbetade just det organ som herr Dahlén syftade på. Det är inte bara ett buddistiskt hjälporgan, utan det är märkligt nog så att de kristna kyrkorna och buddistiska organisationer har slutit sig samman i en organisation som man kallar Joint Relief Committee och som gör ett fint arbete i dessa läger. Organisationen har en ordförande, Mr. Thanh Liém, som är katolik och en generalsekreterare, Mr. Van Thuåt, som är buddist, och i den sätter också de lutherska kyrkorna in mycket pengar. Enligt vad dessa herrar sade och enligt vad jag själv såg hindrar inte regeringen på något sätt en fri verksamhet i dessa läger. Den verksamheten gör att människor över huvud taget kan överleva där. — Jag ville bara göra den kommentaren.

Herr talman! Herr Dahlén ställde en del kompletterande frågor till mig, som jag vill begagna tillfället att nu besvara. Först var herr Dahlén förvånad över att jag i mitt svar använde uttrycket att hjälpverksamheten kunde vara känslig i vad jag kallade för det första skedet efter ett krigsslut. Det byggde på en annan förutsättning än den som herr Dahlén utgick ifrån, nämligen att detta första skede kan komma att präglas av fortsatta, utomordentligt starka motsättningar mellan de två parterna i Sydvietnam. I det läget är det ofrånkomligt att det finns en risk för att hjälpen också kan bli ett politiskt instrument i den politiska kamp som sannolikt kommer att inträda efter krigshandlingarnas inställande.

Därför kan, menar jag, situationen mycket väl vara mycket känslig ur politisk synpunkt. Jag tror att det ur diplomatisk synpunkt var ett riktigt ordval. — Men detta behöver vi kanske inte diskutera längre med varandra. Jag tror heller inte att vi behöver diskutera någon skiljaktig inställning till de frivilliga organ sationernas arbete. Jag hade lika väl kunnat ta upp detta i mitt svar här som jag gjort i andra officiella sammanhang. Herr Dahlén vet mycket väl att jag delar hans uppfattning, som innebär en mycket stor uppskattning av de frivilliga organisationernas arbete och deras användbarhet en uppskattning också från svensk sida när det gäller den humanitära hjälpverksamheten. Till de frivilliga organisationerna räknar jag också de organisationer som herr Dahlén talade om. Jag bedömer det såsom mycket sannolikt att de organisationerna också kommer att fungera som kanaler i den svenska humanitära hjälpen. Vi har fått en framställning — som herr Dahlén mycket väl vet; jag tror att herr Dahlén dessutom var inne på den — från Frikyrkan hjälper. Att den framställningen icke är bifallen i dag betyder naturligtvis inte alls att den skulle vara avslagen. I det läge som nu råder — medan förhandlingarna befinner sig i det skede som de nu gör och i avvaktan på att de slutförs — ser jar inte någon annan möjlighet än att tills vidare uppskjuta konkreta beslut i frågan. Jag är i många avseenden glad över herr Dahléns inlägg och även slutdelen av hans anförande. Det är i hög grad min förhoppning att förhandlingarna snart skall slutföras. Varje uppskov som vi nu dagligen upplever innebär inte bara ett fortsatt och sett i längre perspektiv onödigt lidande, utan det innebär också att de politiska riskerna för framtiden successivt blir allt större. Herr Dahlén var slutligen inne på — och det var kanske hans centrala tilläggsfråga till mig — min synpunkt på en internationell aktion och vad vi gör när det gäller att befrämja en sådan. Herr Dahlén vet att den svenska regeringen länge har varit en stark förespråkare för åstadkommande av en internationell aktion så fort kriget i Vietnam tar slut. Redan i slutet på 1960-talet tog vi upp de frågorna i FN, och vi har som bekant gjort det också på nordisk basis. Det intresset är precis lika stort i dag som det var då. Jag skall strax redovisa den aktivitet som vi bedriver. Låt mig dock först ange de två centrala skälen till att en internationell aktion framstår som så utomordentligt angelägen. Låt mig säga att det är viktigt ur moralisk synpunkt att det blir en omfattande internationell aktion till stöd för återuppbyggnaden i Vietnam. Vi menar att det är väsentligt i ett längre perspektiv att den moraliska skuld som hela den västliga världen har iklätt sig gentemot det vietnamesiska folket genom en aktion i stor skala blir i någon mån återbetalad. Vidare är det viktigt ur en annan synpunkt. Jag tror, kanske just på grund av min pessimistiska bedömning av de politiska risker som kommer att föreligga i södra Vietnam efter ett fredsavtal av den typ som nu diskuteras, att det är viktigt att stödverksamheten i Vietnam också får en internationell organisation. Det är bara genom en internationell samverkan i FN:s regi som vi kan om inte undvika så i alla fall minska riskerna för att hjälpen blir politiserad. Herr Dahlén och jag är helt överens på den centrala punkten när det gäller hur hjälpen skall sättas in och organiseras, nämligen att hjälpen skall styras av hjälpbehoven. Det har varit bakgrunden för den svenska regeringens politik i frågan i det förflutna och är det även i dag. Det kommer också att utgöra bakgrunden i framtiden. Jag nämnde att vi tog upp denna fråga i FN redan 1970. Av naturliga skäl har frågan sedan inte varit aktuell. Nu är frågan på nytt aktuell.

I den meningen har vi aktualiserat frågan offentligt-politiskt i dels styras av det enda nationerna. Vi har under hösten också haft underhandskontakter både med olika FN-organ och med olika medlemsregeringar i FN, i första hand med de nordiska länderna. I samband med det nordiska utrikesministermötet kallade vi till ett sammanträde i Stockholm den 16 november och står i denna fråga i fortlöpande kontakt med de nordiska regeringarna. Vi har också haft kontakter med en rad andra potentiella bidragsgivare, framför allt med de givarländer som vi traditionellt har ett nära samarbete med i biståndsfrågor. Det vore felaktigt av mig att redovisa de olika FN-instansernas tekniska och politiska bedömning. Jag vill inte heller gå in på de reaktioner vi har mött i de mera bilaterala diskussionerna. Det vore fel, eftersom vi befinner oss på ett förberedande stadium och det inte skulle gagna debatten att gå in på en offentlig diskussion. Jag har därför i mitt svar till herr Dahlén fått inskränka mig till att mera redovisa den yttre ramen för vad som pågår. Självfallet är min förhoppning att dessa samtal skall leda fram till en så samstämmig uppfattning och så pass konkreta resultat att det skall vara möjligt för mig att inom en inte alltför avlägsen framtid återkomma till frågan och då göra det på ett mera konkret sätt än i dag.
Herr talman! Först vill jag rikta ett par ord till herr Werner i Malmö. Jag tror nog att herr Werner missuppfattade mig litet grand. Jag tog i mitt anförande inte upp någon kritik av den aktuella fördelningen av biståndsverksamheten till Vietnams folk såsom helhet. Jag talade om framtiden. Det är möjligt att man kan ta upp en kritik av det som skett, men det var inte mitt syfte. Nu gäller det att se framåt. I sitt andra anförande gjorde utrikesministern mycket värdefulla deklarationer. Att det kan vara känsligt att gå in i en situation, där det fortfarande finns motsatta opinioner och riktningar, kanske t.o.m. stridigheter, kan jag helt hålla med om. Är det detta som avses i interpellationssvaret, har vi inga delade meningar. Det var även mycket värdefullt att höra utrikesministerns inställning till möjligheten att kanalisera en del av hjälpen genom frivilliga organisationer. Jag har ju hört utrikesministern uttala det i andra med här. Jag konstaterar alltså att det var ett värdefullt besked. Jag kan tillägga att jag just hört att redan under de första fem dagarna som organisationen Frikyrkan hjälper gick ut och begärde medel fick man in 100 000 kronor, vilket ju visar att det finns inom svenska folket ett spontant intresse att verkligen göra något mer. Vi vet att frivilliga insamlingar aldrig kan nå upp till den storlek som de statliga insatserna kan ge, men jag tror att det är väldigt värdefullt att enskilda människor känner sig engagerade och känner att det som statsmakterna beslutar är riktigt. Vi måste ha människorna med på vårt arbete. N Tisdagen den besked som utrikesministern gav. Jag håller med honom beträffande de 28 november 1972 två skäl som han anför. Jag formulerade dem på ett annat sätt i min — Till sist några ord om frågan om möjligheterna av en internationell världsaktion för återuppbyggnaden. Det var på den punkten ett värdefullt kommentar, men jag kan lika väl formulera dem på det sätt som utrikesministern gjorde. Även här gäller det att försöka skapa en miljö, i vilken verkligen folken i världen upplever att här har vi ett gemensamt ansvar för att försöka rädda det som räddas kan, rätta till, vara med och bygga upp. Jag hoppas därför att, när — som vi väl alla har en känsla av borde vara rimligt — ett stillestånd kan inträffa och ett fredsavtal också kan komma till stånd, samtalen då skall ha kunnat föras så långt, att man verkligen kan gå ut och här skapa förståelse för att världens folk skall vara med om att åstadkomma en återuppbyggnad av Vietnam. Jag tror att det skulle vara ganska olyckligt, om samtalen inte relativt snart ledde till resultat och att kanske först flera månader efter att stillestånd har inträffat det skulle vara möjligt att ta upp frågan om en större samordnad internationell aktion. Därför hoppas jag att de här samtalen bedrivs med insatser till Indokinas folk sådan kraft och tillsammans med så många länder att man verkligen kan vara färdig då folken i världen känner att de verkligen har en möjlighet att betala av sin skuld.
Herr talman! Till herr Dahlén vill jag säga att jag inte missförstod honom utan bara anknöt till vad han sade, nämligen att det måste vara svårt att avgöra vad som är av FNL kontrollerade områden, därför att fronten böljar fram och tillbaka. Jag fick emellertid inget svar av utrikesministern beträffande det eventuella stöd som har gått till Sydvietnam. Jag frågade inte bara med anledning av det här svaret utan också med anledning av en uppgift som Saigonregeringens utrikesminister visade mig ur en publikation, där man redovisade bistånden från olika länder och där också svenska staten var upptagen med ett rätt blygsamt belopp — jag vill minnas att det var ungefär 60 000 dollar. Jag skulle gärna vilja ha bekräftat huruvida vi ger något bistånd och av vilken storleksordning det är.
Herr talman! Jag beklagar att jag råkade glömma att lämna den informationen i mitt föregående inlägg. Totalsiffran är 16 miljoner till Sydvietnam, varav 14 miljoner har förmedlats via FNL och PRR till — oberoende av svårigheterna att fastställa var gränsen går — i varje fall definitionsmässigt av FNL kontrollerade områden. Det kvarstår alltså en rest på 2 miljoner kronor. De 2 miljonerna har gått till Saigons Röda kors. Uppgiften som herr Werner i Malmö såg i Saigon är korrekt såvitt jag kan se 60 000 dollar är en underskattning, det måste vara så att bidraget har delats upp på olika poster.

Herr talman! Herr Oskarson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förbättra arbetsmiljön inom försvaret. Herr Brundin har frågat mig om jag inför riksdagen vill kommentera uppgifterna i pressen om sabotageverksamhet inom det svenska försvaret. Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med sabotageverksamheten inom krigsmakten. Då frågorna har aktualiserats av den av försvarsstabens informationsavdelning i denna månad utgivna orienteringen ”Undergrävande verksamhet inom försvaret” har jag valt att besvara dem i ett sammanhang. I denna orientering förekommer uppgifter om sabotage eller skadegörelse mot materiel. Här har en oroande ökning ägt rum. Åren 1968—1969 inrapporterades 5 å 6 misstänkta fall per år, år 1971 47 och hittills i år 52 fall. Jag vill emellertid göra en reservation beträffande det statistiska materialet. En del av ökningen beror troligen på förbättrad registrering och ökad uppmärksamhet vid förbanden. Omständigheterna i en del av fallen tyder på att personer utanför krigsmakten mycket väl kan vara skyldiga till skadegörelsen. Sådana fall av skadegörelse som lossade fälgmuttrar, avklippta bromsledningar på fordon och igensatta pitotrör på flygplan är verkligt allvarliga eftersom de utsätter människor för risker att skadas till liv och lem. Det är självklart att en sådan försämring av arbetsmiljön oroar personalen. Förutom de risker som människor utsätts för uppstår också helt onödiga skador på materielen. Detta medför kostnader dels för reparationer, dels för den ökade kontrollverksamhet som blivit nödvändig att införa. Jag vill liksom överbefälhavaren understryka att hittills ingen särskild grupp har kunnat bindas till denna skadegörelse. Den måste emellertid skarpt fördömas. När det däremot gäller uppmaning till sabotage mot utbildningen har man full vetskap om vilka grupper som ligger bakom. Dessa grupper — låt vara få och små — accepterar inte de demokratiska och parlamentariska principer som det svenska samhället bygger på. Deras undergrävande verksamhet är bl.a. ägnad att misstänkliggöra och försvåra genomförandet av en utökad demokratisering inom försvaret. Vidare arbetar dessa grupper ofta genom att utnyttja de eventuella missnöjesanledningar som kan uppstå för att därigenom skapa konflikter mellan befäl och värnpliktiga. Detta leder till en försämrad utbildning. Utbildningen inom försvaret måste hela tiden bedrivas med kriget som bakgrund. Detta kräver att vissa för krigsmakten speciella arbetsformer tillämpas. I det civila livet inte minst på skolans område — pågår en utveckling bort från auktoritära former. Detta bl.a. har medfört en ändrad attityd hos ungdomen till den militära utbildningen. De omställningsproblem som uppstår under värnpliktstiden är större än tidigare. Detta måste mötas med en positiv fö Omställningssvårigheter utnyttjas dock av ungdomsgrupper som är negativt inställda till försvaret. Därmed försvåras utbildningen. åelse från samhällets sida. Då den personella kvaliteten är avgörande för försvarseffekten är en effektiv utbildning av största betydelse. Det omedelbara ansvaret för utbildningen åvilar truppbefälet, som har att lösa en svår uppgift. Den negativa kritiken fi in vissa unga värnpliktigas sida mot befäl och utbildningsmetoder bidrar till att försvåra arbetsförhållandena. Jag har lärt känna försvarets personal som skickliga ledare och lärare. Jag vill uttala mitt förtroende för truppbefälets lojalitet och ansvarskänsla och är beredd att ge befälet allt stöd vid lösande av de uppgifter som åläggs dem. Jag vill samtidigt uttrycka den förhoppningen, att de värnpliktiga skall veta att känna sin del av ansvaret för att resultatet av utbildningen blir gott. Det gäller en gemensam insats av befäl och värnpliktiga. Försvaret måste så långt det är möjligt förändras i takt med samhällsutvecklingen i övrigt. Arbetsmiljön inom försvaret är också ständigt föremål för uppmärksamhet och undergår ständiga förändringar. Arbetsmiljöfrågor berör bl.a. samverkan mellan befäl, anställda och värnpliktiga, arbetarskydd, personalvård, hälsooch sjukvård samt fritidsoch förströelseverksamhet. Inom försvaret pågår omfattande försök bl.a. med fördjupad företagsdemokrati. Jag vill här redogöra för den del av arbetsmiljön, som berör samverkan mellan olika grupper av personal inom försvaret. På varje kompani verkar en kompaniassistent. Vid försöksförbanden finns dessutom en kompaninämnd. Kompaninämnd består av kompanichef, kompaniadjutant, kompaniassistent och kompaniets värnpliktige representant i förbandsnämnden. Vidare ingår två Vid varje regemente finns en förbandsnämd. Ledamöter i förbandsnämd är förbandschef, personalvårdsbefäl, konsulent , kompania: istent, vilka alla är självskrivna ledamöter, i regel fyra av myndigheten i samråd med personalorganisationerna utsedda bi , som företräder utbildningsverksamhet vid förbandet, samt en värnpliktig från varje kompani. Antalet befäl avpas att de värnpliktiga inom förbandsnämnden är i majoritet. Förbandschefen är nämndens ordförande. På de årliga värnpliktskonferenserna kan den värnpliktiga personalen genom valda ombud diskutera frågor av gemensamt intresse. En särskild arbetsgrupp driver sedan de frågor som konferensen beslutat ta upp örjt under tiden fram till nästa värnpliktskonferens. Därigenom har man s för en viss kontinuitet i arbetet. I sammanhanget vill jag också nämna försvarets centrala nämndverksamhet med sin kursverksamhet och den speciella ganska nystartade kursverksåmheten vid Gällöfsta. För den anställda personalen arbetar vidare de fackliga organisationerna för att påverka miljöfrågorna inom försvaret. Av vad jag här sagt framgår att det inom krigsmakten finns rimliga förutsättningar att påverka arbetsmiljön. Ökad vaksamhet, skärpt kontroll och bevakning skall förhindra skadegörelse och sabotage. Offentliggörandet av den tidigare nämnda orienteringen om undergrävande verksamhet avser bl.a. att fästa de värnpliktigas och allmänhetens uppmärksamhet på de risker för skada för människor och materiel som föreligger. I de fall misstanke om brott föreligger pågår utredning genom polismyndighetens försorg När det gäller uppmaning till sabotage mot utbildningen måste denna mötas med information och debatt. En aktiv opinion mot den negativa propagandan vid förbanden måste skapas. Alla — inte minst de ungdomar som inser nödvändigheten av en god anda inom vårt försvar — bör ta del i arbetet och medverka till att arbetsmiljön för befäl och värnpliktiga förbättras. Den positiva kritiken som kommer från den värnpliktiga skall och vill man inom försvaret ta vara på.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Sedan ett antal år tillbaka har försvarets personal kunnat registrera den propaganda och infiltration i negativ riktning som bedrives bland de värnpliktiga. Framställningar har också gjorts från såväl enskilda som organisationer om åtgärder för att stoppa denna verk svar är det i första hand truppbefälet, som får ta de direkta negativa följderna av denna underminering som direkt syftar till att sänka moral och anda bland de värnpliktiga. Bland truppbefälet är det de yngsta som först utsättes för ohörsamhet, maskning, otrevligt och provocerande uppträdande m.m. På grund av mindre rutin och mindre auktoritet är det för dessa unga befattningshavare många gånger svårt att bemästra situationen. Detta har skapat otrivsel i tjänsten för många. Inte heller har de känt det stöd som de ansett sig berättigade till för att kunna klara av amhet. Som statsrådet sagt i sitt svårigheterna. Försvarsstaben har nu kommit med denna verkligen skrämmande rapport, som klart och tydligt visar hur allvarligt den militära ledningen ser på dessa frågor. Jag hoppas att försvarsstaben också följer upp rapporten genom föreskrifter och anvisningar om hur man skall kunna stoppa den undermineringsverksamhet, som dessa illegala grupper bedriver. Men, herr statsråd, vad inte bara hela försvarets personal utan — vågar jag påstå hela svenska folket väntar på är att försvarsministern här i riksdagen och att riksdagen själv fördömer den illojala verksamhet, som dessa våldsgrupper öppet bedriver inom försvaret. Man väntar oc att försvarsministern och riksdagen uttalar sitt fulla förtroende för försvarets personal, militärer, civilmilitärer och civilt fast anställda, som enligt gällande reglementen och anvisningar strävar efter att fullgöra sin tjänst så att de värnpliktiga kan ges en effektiv utbildning under disciplinerade former. Jag konstaterar med tillfredsställelse, att statsrådet gjort uttalanden i denna riktning, som kommer att värdesättas.

aktie Vad är det då som sker? Jag skall inte här ta upp tiden med att räkna = ÅA”8 sabotageverk: upp detta. I svaret har statsrådet redogjort för vissa skadegörelser som är samheten HAR mycket allvarliga. Det gäller pitotrören på våra flygplan, det gäller grus försvaret eller sand i bensinen. Det gäller avklippta bromsledningar o. d., sabotage som ju direkt syftar till att skada personal till liv och lem förutom de materiella skadorna. Vad jag ändå vill säga något om är de uppmaningar som dessa grupper driver för att direkt infiltrera inom försvaret. De som skickas ut att göra detta har också fått en mycket noggrann skolning. De har fått noggranna föreskrifter och anvisningar om hur de skall uppträda. Vad gör då dessa, jag skulle vilja säga unga och oförståndiga värnpliktiga, som inte vet vad de ger sig in på. Jo, de försöker bojkotta förbandsnämnder. Det kanske inte är en så allvarlig sak, men de försöker få in utbildade infiltratörer i regementsnämnderna för att inifrån där verka i negativ riktning. Politisk agitation på logementen är vanlig, strejkaktioner och ordervägran, maskningsaktioner förekommer, kollektiv sjukskrivning betraktas som ett mycket effektivt medel som är svårt för befälet att bemästra. Vi har för bara några dagar sedan sett exempel på detta. Stöld av handlingar har förekommit, tidningsförsäljning och flygbladsutdelning med direkt uppmaning till uppvigling har också förekommit. Här tvekar man inte på något sätt om målet. Hur skall man då komma till rätta med dessa problem? Statsrådet har talat om upplysning och information. Jag instämmer i detta. Men låt mig ta upp en annan aspekt på problemet. I den utredning som justitieombudsmannen gjorde i samband med händelserna på den senaste värnpliktsriksdagen konstaterade JO, att säkerhetspolisen är ett oumbärligt skydd för landets inre och yttre säkerhet. JO fastslog också att det inte fanns någon anledning att införa ytterligare regler för den särskilda polisverksamhet eller ytterligare garantier för säkrandet av att verksamheten hålls inom behöriga gränser. Inte heller fann JO någon anledning att göra ändring i personalkungörelsen men ansåg att viss komplettering av denna kunde vara påkallad för att effektivisera övervakningen av vissa extremistorganisationer. Nu har försvarsministerns kollega herr justitieministern utfärdat tillämpningsbestämmelser till personalkontrollkungörelsen, vilka i hög grad beskär möjligheten att registrera medlemmar i svenska extremistorganisationer. Det kan starkt ifrågasättas om säkerhetspolisen enligt dessa bestämmelser har möjligheter att utföra en effektiv spaning efter sådana element. Först när vederbörande är mogen för att vara misstänkt för vad lagen kallar uppror kan han registreras. Dessförinnan kan han i åratal ha ägnat sig åt undermineringsarbete, eller undergrävande verksamhet, som försvarsstaben rubricerar det i sin rapport. Jag vill nu a: Är herr statsrådet beredd att ta upp en diskussion med herr justitieministern om åtgärder för att kunna stoppa och kontrollera dessa elements verksamhet, innan de har passerat alla grader enligt brottsrubriceringen i brottsbalken fram till uppror? Låt mig ta upp en annan sak. Då kraven på värnpliktsriksdag framfördes på politisk väg för några år sedan för att ge de värnpliktiga möjlighet att göra sig hörda, var herr statsrådet snabb att tillmötesgå denna önskan. Att de värnpliktiga bör ha denna möjlighet är vi ense om. Frågan är kanske om organisationsarbetet har bedrivits med erforderlig förtänksamhet och noggrannhet så att man därav har kunnat få fram de positiva effekter som man hade hoppats på. De senaste värnpliktsriksdagarnas utveckling övertygar väl inte härom. Jag vill fråga herr statsrådet om herr statsrådet i det läge som nu råder vill — utöver de värnpliktiga, vilkas möjligheter har visat sig vara stora ge försvarets anställda möjlighet att i form av en konferens meddela sin syn på utvecklingen till landets försvarsminister. När man nu under flera år berett de värnpliktiga denna möjlighet synes det rimligt att även yrkesmännen militärerna, civilmilitärer och civila inom försvaret skulle kunna ha något väsentligt att meddela om hur förhållandena är. Jag menar inte generaler och överstar de har alltid möjligheter att framföra sina synpunkter utan jag menar dem som på pluton och kompani, i förråd och på militära sjukhus m.fl. platser år efter år fullgör sitt många gånger besvärliga arbete, alltså ombud för alla dem som på regementena står i daglig kontakt med problemen. Herr statsrådet kan vara övertygad om att om en sådan positiv attityd till deras problem skulle det uppskattas. Det senaste vi har sett vad gäller sjukskrivningar — jag kan inte förbigå det är på I 3. Där vill jag ock det är beredd att i dag här i riksdagen fördöma denna simuleringsaktion på I 3. Det är väl ändå ingen som tror att det var fråga om verklig sjukdom. Då måste det vara pest eller dylikt. Sjukligheten gick ju också rätt snabbt över, och hela nationen gläder sig helt naturligt åt att alla dessa ”sjuklingar” har tillfrisknat. Det tala dagarna då simuleringsaktionen pågick verkligen varit kvalificerat slöseri. En värnpliktig kostar försvaret ca 75 kronor per dag. 800 man under fyra dagar kostar försvaret ca en kvarts miljon, och detta utan att man fått ut ofta om slöseri inom det militära. På I 3 har det under de här någon som helst utbildningseffekt. Sådana aktioner måste stävjas, och mycket skulle vinnas om herr försvarsministern här i dag klart och tydligt fördömer aktioner av detta slag och ställer sig bakom försvarets personal. Herr talman! Låt mig till sist, för att det inte skall uppstå några missförstånd, klart och tydligt deklarera vad jag anser om den svenske soldaten. Den svenske soldaten är i gemen — jag höll på att säga i nästan alla fall lojal, arbetsam, positiv till utbildningen och trevlig att ha att göra med. Jag vågar påstå att det är ett nöje att utbilda svenska soldater. Det är stimulerande, och jag vill här uttala mitt fulla förtroende för de värnpliktiga. Men pojkarna är unga och oerfarna och i vissa situationer lätta att påverka. Det är detta som dessa illojala element begagnar sig av. Jag är också övertygad om att den svenske soldaten när han får klart för sig vad dessa grupper syftar till har omdöme nog att isolera dessa redskap och därmed också hindra deras illojala verksamhet samt att avslöja dem i all deras nakenhet. Nr 125 Herr: Le Jag skall inte Upplepg mina frågor men jag vil Tisdagen den konkretisera dem ägt: Jag undrar för det första om herr statsrådet är 28 november 1972 beredd att medverka till en bättre kontroll av de element som bedriver — — — Ang. sabotageverksamheten inom försvaret illojal verksamhet mot försvaret både utanför och innanför detta? Och för det andra om herr statsrådet är beredd att ta initiativ till en konferens med försvarets personal?

Herr talman! Vilken uppfattning man än har om försvarets omfattning och försvarskostnaderna måste man reagera mot den sabotageverksamhet som pågår inom försvaret. Jag är tacksam för det klargörande svar som försvarsministern här har givit, i vilket också min enkla fråga var inbegripen. Jag delar uppfattningen att skadegörelse av det slag som försvarsministern nämner är av utomordentligt allvarlig natur och utsätter människor för stora risker och skador till liv och lem, förutom den materiella förstörelse som de innebär. Den måste därför skarpt fördömas, säger försvarsministern. Jag delar hans uppfattning och tillägger: Och, där det är möjligt, också med kraft beivras. Men det är också accepterar de demokratiska och parlamentariska principer som det utomordentligt allvarligt att vissa grupper inte svenska samhället bygger på. Det har sagts en del om det redan, och jag skall inte förlänga debatten, men jag vill omnämna att så sent som i går morse stod man utanför I 14 i Gävle och delade ut flygblad. Det uppgavs på bladen att det var KFML i Gävle som stod för dem. Där sägs att soldaterna har satt sig i rörelse för att bekämpa sina överordnade. Man hänvisar till den ekonomiska krisen — arbetslöshetssituationen tydligen och till sitt eget arbete som orsaker till detta och uppmanar de värnpliktiga att svara med militanta åtgärder mot varje aktion av förtryck. Och man säger: Lär av det som har skett vid I 3. Det är visserligen bara ett exempel, men vi känner till att det kan mångfaldigas Man utnyttjar eventuella missnöjesanledningar för att undergräva bl.a. utbildningsverksamheten inom försvaret.

Jag delar den uppfattningen, men då kan jag inte undgå att fråga varför försvarsministern inte har sagt ifrån med samma allvar tidigare. Det är gott och väl att det sker i dag, men varför har det inte skett tidigare? När talade försvarsministern i detta ärende senast och inför vilken publik? Vi är ense om att läget är utomordentligt allvarligt. Jag vill fortsätta att fråga: Kan vi förvänta att försvarsministern kommer att delta i opinionsbildningen på ett effektivare sätt i fortsättningen, och kan vi också räkna med uttalanden från statsministerns sida i denna fråga? Det gäller dock i sista hand vakthållningen kring våra demokratiska ideal. Det är utomordentligt angeläget att det skapas en aktiv opinion mot de nedbrytande krafterna, och jag vädjar till statsministern och försvarsministern att där gå i spetsen.

Herr talman! Jag vill börja med att svara på några direkta frågor. Herr Oskarson frågade om jag vill vara med om att för personalen inom försvaret anordna en konferens liknande den som nu årligen anordnas för de värnpliktiga. På det kan jag svara att om en sådan konferens verkligen skulle ha någon större betydelse kan vi väl överväga att anordna en sådan. Vi har kontakt med de anställdas fackliga sammanslutningar och inte bara med ledningen; jag brukar vara närvarande vid rikssammankomster, och vi har en ganska god kontakt med varandra. Men skulle en konferens verkligen ha någon betydelse för bl.a. de frågor som vi diskuterar här kan vi visst fundera på den saken. Den andra frågan gällde registrering av vissa element inom det svenska samhället. I det avseendet har jag ständigt kontakt med justitieministern. I detalj får han svara för sitt fögderi här i kammaren. När det gäller herr Westbergs i Ljusdal fråga om jag har deltagit i den här diskussionen förut kan jag erinra om alla de tal jag har hållit kring dessa problem, särskilt för ett par tre år sedan när de dök upp. Jag har vidare skrivit artiklar och utarbetat en skrift som har sänts ut. Jag har gjort många uttalanden — delvis så sent som i våras — som är spridda vid förbanden. Jag gjorde uttalanden i TV och radio förra hösten när en motsvarande rapport om sabotageverksamheten kom från försvarsstaben. Men frågan kan ändå vara riktig att ställa.

Det är allas vår uppgift. Sabotageverksamheten betraktar jag som det allvarligaste. Man kan fråga sig vem som bedriv den. Jag är rädd för att svaret måste bli det som vi nog alla, om vi tänker efter, kan ge. Varje dag vi slår upp en tidning läser vi om skadegörelse och vandalisering av skollokaler, kyrkor, kyrkogårdar, tunnelbanor, småbåtshamnar, båtar osv. Låt oss säga att detta är ungdomar som utför detta. Är det manliga ungdomar kommer de förr eller senare in för att göra värnplikten, och det är ju möjligt att de med sin vrånga inställning till samhället fortsätter med skadegörelse. Inom försvaret kan detta få mycket allvarligare följder än i det civila livet. Det sätter och har satt kamraters liv i fara. Det är därför som skadegörelsen här är av så allvarlig karaktär. Jag har läst i tidningspressen att man på sina håll sätter den skadeverksamhet som här är redovisad av försvarsstaben i samband med den propaganda som vissa extremistgrupper bedriver. Och jag får säga att dessa grupper faktiskt har sig själva att skylla för att de görs ansvariga för vissa sabotagehandlingar. Det kan finnas ungdomar som tar uppmaningarna till sabotage av olika slag mot försvarsverksamheten på allvar och följer dem på sitt sätt. Författarna av de skrifter och flygblad som delas ut utanför eller innanför kaserngrindarna har i varje fall ett betydande moraliskt ansvar.

inom försvaret som de säger sig verka för stämmer ju inte med deras politiska målsättning, som ju också är klart deklarerad, att med våld beröva medborgarna medbestämmanderätt. De är inte några demokratins vänner, som de ger sig ut för att vara inför de värnpliktiga, utan de är demokratins fiender. Jag är glad över att de värnpliktiga på förband efter förband inser det här och tar avstånd från extremistpropagandan. När det gäller den här propagandan frågar man: Vad kan man göra, och kan man förbjuda den? Ja, man kan i varje fall inte förbjuda åsikter KFML:ss åsikter är lika tillåtna som konservativa åsikter och socialistiska åsikter. Vi kan i vissa fall förbjuda att skrifter sprids vid förbanden, och det sker också. Men verkligheten är ju den att förbud och insamlingar av skrifter blir ganska illusoriska åtgärder, eftersom det är — i varje fall säger truppbefälet det — praktiskt taget hur lätt som helst att sprida flygblad bland kamraterna på luckan eller innanför kaserngrindarna. Var och en kan förstå att det inte finns någon möjlighet att ha en sådan uppsikt att detta kan hindras. Man kan inte isolera de värnpliktiga från åsikter eller från skrifter. Jag tror, som jag har framhållit, att den enda metoden är att möta den här aktiviteten från antiförsvarskrafternas sida med en ökad aktivitet från de försvarspositiva krafterna.

Man har framför allt mycket svårt att acceptera de disciplinregler som tillämpas och som man betraktar som ett alldeles onödigt tvång. Jag har i interpellationssvaret erinrat om det här och bl.a. pekat på den nya skolans inverkan på ungdomens inställning. Vi har inte längre en skola. Eleverrn med sina lärare, att få framföra sina meningar fritt, att få opponera sig.

Den omställningen är, som jag pekat på, ganska svår.

Utbildningen har vi moderniserat. Som herr Brundin mycket riktigt påpekade har vi ändrat de disciplinära formerna — det är en artskillnad mot vad som förekom för låt oss säga 25 år sedan. Vi har förbättrat förläggningarna, vi har försökt dra vissa bestämda gränser mellan tjänst och fritid. Man får använda civila kläder på fritiden. Just nu har vi försöksverksamhet med ständig nattpermission på en mängd förband i landet — osv., osv. Vi har även försökt ge de värnpliktiga ökat medinflytande vid förbanden. Men det som fortfarande skiljer utbildningsverksamheten i ett militärförband och i en skola beror naturligtvis på att försvarsverksamheten är så speciell i förhållande till annan utbildning och annan samhällsverksamhet. Utbildningen under fredstid avser ju att vi skall få fram stridsdugliga förband, som vi måste ha om vi skulle bli angripna. All erfarenhet visar att den organiserade den kräver disciplin och lydnad, och det är nödvändigt att den militära disciplinen inpräntas under fredsutbildning. Jag har funnit att man kan vinna stor förståelse även bland dagens ungdom för det nödvändiga häri, men de motsättningar som har uppstått på vissa förband har naturligtvis ytterst sitt upphov i detta. Herr Oskarson frågade om jag ville uttala mig om det som hände förra veckan på I 3. Ja, jag vill gärna ta denna debatt till hjälp för att göra ett sådant uttalande. Det som inträffade på I 3 var naturligtvis en ytterst allvarlig händelse. Oavsett vad missnöjet bland de värnpliktiga bottnade i måste metoden för att försöka få ändring till stånd starkt fördömas. Sjukskrivningsmetoden hjälper inte de värnpliktiga att lösa några problem. De värnpliktiga har fått möjligheter att föra fram sina frågor i nämnder som inrättats vid förbanden. Förbandscheferna, som är bundna vid bestämmelser i tjänstereglementet för krigsmakten, kan inte, för att nu ta exemplet från I 3, bevilja nattpermission till alla som begär sådan. Den enskilde värnpliktige kan dock, om han är missnöjd med förbandschefens beslut, få sin sak prövad i högre instans. Han kan gå till försvarsgrenschefen och klaga, och han kan klaga hos försvarsdepartementet — Kungl. Maj:t, som det heter — om han inte anser att han får sin rätt. Men massjukskrivningar av strejkkaraktär löser inga problem för de värnpliktiga.